Herr talman! Med anledning av civilminister Gustafssons interpellationssvar skulle jag vilja ta tillfället i akt att göra följande deklaration. I den moderna världen, där vissa svårigheter för människorna har kunnat undanröjas men nya påfrestningar uppstår, har den tro och den livssyn som förmedlas i religionen och genom de olika kristna samfundens verksamhet stor betydelse för att ge stöd och ledning. För att detta skall vara möjligt fordras emellertid att samfunden har goda arbetsvillkor. För den svenska kyrkans del innebär det ett behov av fortsatt samband med staten, t.ex. genom församlingsstyrelselagen, detta för att kyrkan skall kunna verka som en öppen och lättillgänglig kyrka — lättillgänglig geografiskt och lättillgänglig för personer som inte behöver vara aktivt utövande kristna men som ändå i livets skiftningar söker sig till kyrkan. Men det fordras också, herr statsråd, fortsatt reformering av den svenska kyrkans inre arbete. Det är dessutom betydelsefullt att statsmakten är beredd att på olika sätt ge de fria samfunden förbättrade förutsättningar för deras viktiga verksamhet. Herr talman! Ärkebiskopen har för några dagar sedan tillsatt en utredning med representanter för olika kyrkliga organ, en utredning avsedd att nå fram till förslag om en reformering av den svenska kyrkans organisation och arbetsformer. Det är förvånande att statsrådet här i sitt svar visade sig så ointresserad av gradvisa reformer. Skulle inte detta vara ett lämpligt tillfälle för statsrådet att klart markera sitt intresse för de olika förslag som en sådan arbetsgrupp kan komma fram till? Jag vill också uttrycka min förvåning över att statsrådet i sitt interpellationssvar uttrycker sig så knapphändigt om möjligheterna att ge förbättrade arbetsvillkor åt de fria samfunden. Det är märkligt att statsrådet upprepar herr Palmes något ilskna uttalande från i våras, att man inte är intresserad av vad man kallar för ”grumliga mellanlägen i de kyrkliga organens ställning”. Om det är på det viset att man i det allmänna samhällsarbetet bekänner sig till en reformism snarare än till dramatiska ändringar och kastningar, skulle det väl vara ytterst naturligt att välkomna exempelvis det arbete som den av ärkebiskopen tillsatta arbetsgruppen nu inleder.

Herr talman! Statsrådet Gustafsson debuterar nu som kyrkominister, och fru Jonäng för honom genast upp på frestelsens berg och utlovar en plats i kyrkans historia! Statsrådet ärver en fråga som är lika komplicerad som olöst. Jag önskar honom lycka till med att komma något närmare dess lösning — någon plats i kyrkans historia har jag inte fullmakt att utlova. Flera av talarna har rekapitulerat något av vad som hände i våras. Jag vill bara nämna att några dagar innan regeringens kommuniké publicerades sade folkpartiets ledare Gunnar Helén i ett tal: ”Jag beklagar om hela frågan skulle komma att blockeras till en oviss framtid. Man bör inte underskatta värdet av den positiva inställning till Svenska Kyrkan som nu råder i de fyra större partierna. Att en generös inställning till kyrkan även i fortsättningen kommer att prägla Folkpartiet är tyvärr ingen garanti för förhandlingsatmosfären i en oviss framtid. Ansträngningar bör därför göras att utforma och tillmötesgå berättigade önskemål från Svenska Kyrkan som utöver kyrka—stat-beredningens förslag anses nödvändiga för att trygga kyrkans verksamhet över hela landet och den service som församlingarna skall ge andra än sina egna medlem mar. Snålt partitänkande i stat—kyrka-frågan är inte rätta sättet att vare sig visa respekt för traditionen eller peka ut vägen inför framtiden. Respekten för människor med annan åsikt än den egna kräver, att vi här lyssnar till alla dem som ännu inte hunnit avge sin mening och ser hur de många meningarna skall kunna jämkas samman till en hållfast lösning.” Det var en signal som regeringen tyvärr inte lyssnade till. Dagen efter det att den kommuniké publicerades där regeringen meddelade att man inte avsåg att lägga någon proposition hölls den konferens i Malmö som bl.a. herr Lundberg syftade på. Jag var en av inledarna vid den konferensen och sade bl.a.: ”Genom vad som har hänt de senaste timmarna har hela frågan om relationerna mellan staten och Svenska Kyrkan kommit in i ett nytt, enligt min mening, olyckligt läge. Olyckligt därför att regeringens kommuniké ganska tydligt talar om ett reformstopp. Folkpartiet har hela tiden eftersträvat en för Svenska Kyrkan positiv lösning. — — — Dialogen om Svenska Kyrkans framtida relation till statsmakterna har igår hastigt brutits. Förr eller senare måste vi ändå ta vid där någon har brutit denna dialog. Jag hoppas det blir förr och inte senare. Det är viktigt att ta fasta på den positiva grundsyn som nu finns i partierna till en sådan lösning av denna fråga som ger Svenska Kyrkan garantier för en fortsatt verksamhet över hela landet och som tryggar Svenska Kyrkans frihet. Respekten för ett remissarbete som ännu inte avslutats kräver att dialogen får fortsätta. Omsorgen om Svenska Kyrkan kräver, att reformarbetet inte får avstanna.” Ännu är inte den här remisssammanställningen avslutad. Den har inte publicerats. Vi har inte någon fullständig bild av hur kommuner och ämbetsverk, organisationer och folkrörelser, trossamfund och ungdomsorganisationer såg på stat—kyrka-beredningens förslag. Fru Jonäng sade att svenska kyrkan stod enig mot beredningen. Det är nu inte ett korrekt påstående; det fanns en rad olika attityder. Och en av poängerna var ju faktiskt att det visade sig att man inom svenska kyrkan hade så varierande uppfattningar — inom biskopsmötet, bland prästerskapet, bland lekmännen. Det fanns alla grader av uppfattningar, från herr Lundbergs till fru Jonängs, från ärkebiskopens till de unga prästernas. Det är klart att intresset nu kvarstår för att få en sammanställning av hur nyanserat läget är. Man får inte göra sådana förenklingar att man säger att svenska kyrkan stod enig mot beredningen. Nu är statsrådet Gustafssons svar på interpellationerna kort och litet kärvt, och det måste väl tolkas så att socialdemokraterna inte är beredda att medverka till att svenska kyrkan ”plockar russinen ur kakan utan att vilja äta upp den i dess helhet”, om jag använder ett uttryck som har citerats i debatten. Det står i svaret: ”Endast vissa mindre reformer kommer således att övervägas.” Jag kan ha en viss förståelse för den känsla av besvikelse som finns inom regeringen för att ett förslag, som jag personligen uppfattade som väsentligen mycket positivt för svenska kyrkan, inte kom att förverkligas. Visst kan man vara besviken över att frågan kom att hanteras på sätt som skedde. Men efter en tid måste man låta besvikelsen gå över och fråga sig: Vad gör man i detta läge? Vi vet, och det har flera talare påpekat, att ärkebiskopen har tillsatt en utredning med representanter från bl.a. biskopsmötet, Pastoratsförbundet och Riksförbundet kyrkans ungdom för att se över hela frågekomplexet. Fru Jonäng var kritisk till direktiven och till sammansättningen, och det vore intressant att få höra på vilka punkter fru Jonäng är kritisk till direktiven. Det intressanta är nämligen att ärkebiskopen där säger att den nya arbetsgruppen skall få arbeta med tre alternativa framtidsmodeller när det gäller relationerna till staten: 2. En statlig ramlagstiftning på församlings-, stiftsoch riksplanet med möjlighet för kyrkan att själv besluta om och vårda sina inre angelägenheter. Det intressanta är alltså att ärkebiskopen håller den möjligheten öppen. Och då blir det naturligt att fråga statsrådet Gustafsson: Är den här arbetsgruppens arbete redan från början meningslöst? Eller finns det fortfarande möjlighet för dem inom svenska kyrkan som skulle vilja åstadkomma ändrade relationer till staten att arbeta för detta? Är regeringens nej till större reformer alldeles oåterkalleligt? Eller kan ett nytt läge uppstå, och har regeringen intresse av att ett nytt läge uppstår i denna fråga? Då tänker jag på frågekomplex som folkbokföringen och begravnings väsendet men också på frågan om kyrkans styrelse och naturligtvis på den stora avgörande frågan om svenska kyrkan skulle önska få en fri ställning i förhållande till staten. Jag har alltså personligen förståelse för den besvikelse man känner inom socialdemokratin över att utfallet i våras blev som det blev. Men, som sagt, nu måste vi ändå gå vidare, och jag undrar om statsrådet Gustafsson skulle vilja förtydliga sitt svar på den här punkten: Är en fortsatt diskussion inom svenska kyrkan i syfte att åstadkomma stora och avgörande reformer meninglös?

Herr talman! Fru Jonäng presenterade nästan ett kyrkopolitiskt program. Jag har fattat det så att statsrådet varken hade möjlighet eller någon önskan att ge uttryck för sin syn på ett kyrkopolitiskt program. För egen del har jag den uppfattningen att det är olyckligt att ärkebiskopen satt i gång en utredning i detta sammanhang. Utredningen borde komma från de grupper som står bakom folkkyrkan och inte från biskoparna — det ger sken av att vissa intressen går före andra. Herr Burenstam Linder talar om trosfrågor och annat.

Det är av väsentlig betydelse. Att den svenska kyrkan står enig, det är ju alldeles fel. Inom kyrkan finns det olika uppfattningar. Jag var med vid konferenserna i Malmö 1972 och 1973 och påverkade åtminstone 1972 de uttalanden som gjordes. Jag fick då en känsla av att den grundläggande tonen i svensk statskyrkoverksamhet skulle präglas av folkkyrkan. När jag ställde mina frågor förutsatte jag att en proposition skulle framläggas. Att jag i dag inte har velat ta upp dessa frågor beror på att jag fick svar när det deklarerades att propositionen inte skulle komma. I interpellationssvaret — låt vara att det är kortfattat — har statsrådet ändå gett uttryck åt vad jag önskade i sammanhanget. Det har gjorts gällande att kyrka—stat-utredningen skulle vara en reformation, men det skall vi nog föra ned något. En reformation har alltid varit byggd på folkrörelserna och på de meningar som kommit till uttryck i de bredare lagren, och det är inte fallet här. Jag tycker att statsrådet i lugn och ro måste få beakta de olika synpunkter som förs fram från folkkyrkohåll. Vi bör vara försiktiga om nu kyrkans överhuvud börjar tro att vi ånyo skulle försöka få en sådan inriktning att det är från det hållet frågorna skall styras. Låt folkkyrkan leva och låt den få ge uttryck för sin uppfattning! Svaret som sådant var tillräckligt — det finns ingen anledning att ta upp ett kyrkopolitiskt program till diskussion.
Herr talman! Jag är angelägen att framhålla för herr Wikström och herr Lundberg att jag sade att svenska kyrkan står i det närmaste enig. Jag tittade för säkerhets skull efter i mitt manuskript och där står att kyrkan står i det närmaste enig mot beredningens förslag. Jag stöder mig därvid på den sammanställning som Pastoratsförbundet har gjort och som är det enda tillgängliga materialet för närvarande. Enligt den sammanställningen är det endast Riksförbundet kyrkans ungdom och Evangeliska fosterlandsstiftelsen, som ju är ett inomkyrkligt samfund, som helt har accepterat beredningens förslag. Sveriges kristna ungdomsråd, som är en ekumenisk organisation, har också uttalat sig för en fri kyrka. Det som gör att man kan tala om denna stora enighet är naturligtvis den mycket massiva uppslutningen från församlingarnas sida. I både enkäter och remissvar har det kommit fram att här står kyrkoförsamlingarna i vårt land i stort sett eniga. När det gäller den arbetsgrupp som ärkebiskopen har tillsatt vill jag säga att jag i och för sig är mycket positiv till att det blir en utredning kring reformåtgärderna. Den kritik som jag tycker finns beror på arbetsgruppens sammansättning. Som jag nyss sade är det företrädesvis präster och jurister i denna arbetsgrupp och mycket litet av de på församlingsplanet verksamma männen och — inte minst — kvinnorna. Sedan när det gäller direktiven står det i dem att väsentlig vägledning bör kunna hämtas beträffande frågan om framtida riksstyrelse från exempelvis kyrkoorganisationskommitténs betänkande. Det var framför allt det som förvånade mig, eftersom det är ett gammalt betänkande från slutet av 1950-talet och början av 1960-talet och som man trodde hade förlorat all aktualitet. Till sist vill jag säga till statsrådet Gustafsson att reformerna enligt min mening inte behöver förutsätta en brytning av sambandet mellan kyrkan och staten. Det klarlade bl.a. 1958 års kyrka—stat-utredning. Den sade att de inomkyrkliga frågorna mycket väl kunde föras över till kyrklig bestämmanderätt under bevarande av ett fortsatt samband. Där vill jag återigen hänvisa till Finland, där kyrkan har ett bevarat samband med staten och samtidigt stor självständighet. Så vill jag instämma i det som herr Wikström sade och understryka angelägenheten av att gå vidare.
Herr talman! Statsrådet sade i sin replik att han självfallet var intresserad av de slutsatser som den av ärkebiskopen tillsatta arbetsgruppen skulle kunna komma fram till. Det är i sig självt bra. Jag välkomnar detta uttalande från statsrådet, men man undrar om uttalandet faller inom det som herr Lundberg just kallade för ”mundeklaration”.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 Därför undrar jag om det inte kunde vara möjligt för statsrådet att uttrycka sig något mera långtgående med tanke på den något negativa tonen i själva interpellationssvaret. Det borde vara naturligt, herr statsråd, för om man hyllar reformismens princip i samhället så är väl detta ett utmärkt område att tillämpa denna princip. Jag fick inte riktigt klart för mig om statsrådet sade i sin replik att han var beredd att gå utöver det i interpellationssvaret snäva ställningstagandet till möjligheterna att utvidga det stöd som man bör ge till de andra trossam funden.
Herr talman! Herr Lundberg sade sig inte vara så intresserad av den utredning som ärkebiskopen har tillsatt utan satte mera sin tro till ”de grupper som står bakom folkkyrkan och svensk statskyrkoverksamhet”. För min del har jag fullt förtroende för ärkebiskopen som företrädare för svenska kyrkan, och i likhet med statsrådet Gustafsson har jag ett starkt intresse av det utredningsarbete som nu påbörjats, bl.a. därför att frågan om inställningen till de förslag stat—kyrka-beredningen lade fram hölls öppen i direktiven. Ärkebiskopen markerar alltså att även den frågan nu skall prövas i denna inomkyrkliga utredning. Det är viktigt, där har jag också samma uppfattning som statsrådet Gustafsson, att vi nu får en seriös diskussion på grundval av remissammanställningen. Den kommer att visa stora nyanser och variationer i uppfattningarna inom svenska kyrkan. Jag tror att man skall titta särskilt efter vad som sägs från den generations sida som om tio—tjugo år skall bära ansvaret för svenska kyrkans arbete.

Herr talman! På konferansen i Malmö gavs det uttryck för att de kyrkliga frågorna skulle knytas till tanken om folkkyrkan. Samma dag vi hade konferensen i Malmö — ärkebiskopen var inte närvarande men han var inbjuden — gjordes ett uttalande om att en kommitté skulle tillsättas av ärkebiskopen. Den får naturligtvis utreda hur den vill, men att ge denna kommitté en officiell karaktär som skulle kunna vara bestämmande vid beslutsfattandet det anser jag vara fel.

Denna reformism har i olika avseenden kunnat framtvingas efter hårt motstånd speciellt från biskopar och präster. Man har icke velat acceptera att statskyrkan skall vara någonting som ger människorna vissa värden, något som människorna slagits för. Jag vill också erinra om att anledningen till att de frireligiösa folkrörelserna uppstod i vårt land var av samhället påbjudna regler och former som föranledde protester och reformism. De protesterna har nu väckt gehör inom den svenska statskyrkan, och man skall därför inte tala om att den varit främmande för reformism. Jag har hela tiden förutsatt att vissa reformer kommer att genomföras — en sådan uppfattning gav man uttryck för även i Malmö, och statsrådet har också yttrat sig i den riktningen — men att den stora huvudfrågan skall skjutas åt sidan. Detta ställningstagande är ett utslag av respekt för demokratiska regler, som jag räknar regeringen till godo. Personligen ansåg jag också att stat—kyrka-beredningen med dess olika utfästelser inte kunde läggas till grund för en proposition. Det är viktigt att man nu inte försöker att pressa ut mera av utfästelser för framtiden än vad som kan vara rimligt.

Herr talman! Herr Jonasson har frågat mig om jag anser det motiverat att fördjupa nuvarande YRK-kurs i informationsteknik så att den blir en 40-poängskurs. Jag delar herr Jonassons uppfattning om betydelsen av de yrkesinriktade studiekurserna vid filosofisk fakultet. Dessa s.k. YRK-kurser har bidragit till den breddning av utbildningsutbudet vid dessa fakulteter som ägt rum under senare år. Utbildning med inriktning på informationsverksamhet meddelas vid främst journalisthögskolorna. YRK-kursen i informationsteknik uppvisar många likheter med högskolornas grundkurs. En översyn av journalistutbildningen utförs för närvarande av en särskilt tillkallad sakkunnig. 1968 års utbildningsutredning — U 68 — föreslår i sitt huvudbetänkande, som för närvarande remissbehandlas, en särskild utbildningssektor för kulturoch informationsyrken. U 68 anser att man för informationsyrkena bör pröva en sammanhållen men differentierad utbildning av ungefär samma omfattning som den nuvarande fil. kand.-examen. I avvaktan på utredningen rörande utbildningen vid journalisthögskolorna och ställningstagande till U 68:s förslag samt med hänsyn till svårigheterna att utforma en ändamålsenlig fördjupning av YRK-kursen i informationsteknik när den ställs i relation till journalisthögskoleutbildningen anser jag att ingen ändring nu bör göras i studiekursens omfång.

Herr talman! Jag ber att få tacka vår nye utbildningsminister för svaret på min interpellation. Anledningen till min interpellation är den stora ungdomsarbetslöshet som råder. Den är speciellt stor bland akademikerna. Samtidigt som vi har en rätt stor arbetslöshet finns det också rätt många lediga platser. Dessa kan dock i vissa fall icke omedelbart besättas, eftersom de arbetssökande saknar den utbildning som krävs för dessa arbeten. Det gäller att vidareutbilda och anpassa de arbetssökande så att de lediga att bereda arbetslösa lärare sysselsättning inom skolan platserna kan fyllas. Det är nödvändigt för att ge arbete åt människorna men också för produktionen. Erfarenheterna från kurserna är i stort sett positiva, men en fördjupning av dem behövs. Här föreligger uppenbarligen ett stort behov. Jag ser ändå statsrådets svar som positivt. Han hänvisar till den pågående översynen av journalistutbildningen och till vissa förslag i anledning av U 68. Det kan i och för sig vara riktigt att göra dessa hänvisningar, men det är kanske inte bara journalistutbildningen det gäller. Många andra områden skulle kunna tillgodoses, om en fördjupning av YRK-kurserna kunde äga rum. Dessutom skulle det vara till fördel för universitetsfilialerna, som skulle få en välbehövlig förstärkning och bli mera konkurrenskraftiga. Det gäller kanske inte minst universitetsfilialen i Karlstad. Även om nu en omedelbar förbättring inte kan komma till stånd i avvaktan på utredning och förslag vill jag tacka för svaret, och jag hoppas att den här frågan skall få en god lösning inom en snar framtid.
Herr talman! Det bekymmer för arbetslöshet i akademikerkretsar som herr Jonasson redovisade har vi naturligtvis gemensamt, och det är viktigt att följa det som händer noggrant. Att bygga ut verksamheten vid filialerna på det sätt som herr Jonasson talar om måste man emellertid vara litet försiktig med. De bör inte hamna i ett konkurrensförhållande till själva fackhögskolorna genom att komma på samma nivå. Konkurrens är bra, men det får inte bli en konkurrens som tar död på den verksamhet vi har på fackhögskolorna. Problemet är emellertid väsentligt, och vi skall följa det med stor uppmärksamhet.

Herr talman! Herr Wikström har frågat mig, på vilka sätt jag är beredd att medverka till att bereda arbetslösa lärare sysselsättning inom skolan. Herr Nordstrandh har frågat mig, om jag skulle vilja redogöra för i vilken utsträckning de i propositonen 165 i år föreslagna nya insatserna på skolområdet avses skola få karaktären av ökat utnyttjande av tillgänglig utbildad men arbetslös lärarpersonal. Jag besvarar interpellationerna i ett sammanhang. Enligt den statistik som arbetsmarknadsstyrelsen redovisat i september fanns det ca 1 500 personer med klasslärarutbildning eller med ämnesteoretisk behörighet för ämneslärartjänst vilka var arbetslösa eller inte erhållit önskad heltidstjänst. På grund av att de tidigare inte varit anställda under någon längre tid som lärare var endast en begränsad del av dessa anslutna till arbetslöshetskassa. Uppskattningsvis hälften av dem som sökte anställning som lärare i läroämne saknade praktisk-pedagogisk utbildning. En stor del är också lokalt bundna. Som herr Wikström påpekar offentliggjorde regeringen i somras ett åttapunktsprogram med olika åtgärder för att möta problemen för lärararbetskraften. Vissa av dessa åtgärder har effekt först på något längre sikt, medan andra har en omedelbar verkan. Det senare gäller t.ex. om reservlärarsystemet, de nya bestämmelserna om fyllnadstjänstgöring inom specialundervisningen och den kommunala vuxenutbildningen samt de modifierade reglerna om praktikterminen i lärarutbildningen. Genom bl.a. de åtgärder jag här redovisat kommer väsentligt fler lärare att sysselsättas inom skolans område. Regeringen har därutöver i propositionen 165 bl.a. föreslagit att medel anvisas för särskilda insatser på skolområdet under år 1974. Som framhållits i den nämnda propositionen är avsikten att de föreslagna nya medlen skall kunna användas tämligen fritt. Till skolan skall kunna knytas personal för skiftande uppgifter inom undervisning, elevvård och fritidsaktiviteter. Statsbidragsreglerna avses också få en sådan utformning att de lokala skolmyndigheterna får möjlighet att fritt besluta om hur resurserna skall användas. Med hänsyn härtill går det inte att i förväg göra några bestämda uttalanden om hur många personer med t.ex. en fullständig lärarutbildning som kan anställas genom här föreslagna åtgärder.

Herr talman! Ett tack för svaret från utbildningsministern, som jag ber att få önska lycka och välgång i en svår och vittomfattande uppgift! Under lång tid var en besvärande lärarbrist ett allvarligt hinder för att intentionerna bakom de stora skolreformerna skulle kunna genomföras i avsedd utsträckning. Förutsättningen för detta var en mer individualiserad undervisning. Redan när beslutet om grundskolan fattades 1962 ansåg bl.a. folkpartiet att denna krävde en större lärartäthet. Men med hänsyn till bristen på utbildade lärare nöjde vi oss med att kräva en successiv sänkning av delningstalen för klasser på grundskolans alla stadier så att ingen klass läsåret 1970/71 skulle innehålla mer än 25 elever. Den successivt växande tillgången på utbildade lärare skulle alltså utnyttjas för att höja kvaliteten i undervisningen. Så har tyvärr inte skett. Förslag om åtgärder för att höja lärarkvaliteten har avvisats på regeringshåll ända fram till tvärvändningen efter valet. Man har när det gällt att ge skolan tillräckliga resurser inte dragit konsekvenserna av den dimensionering av lärarutbildningen som gjorts. Omsvängningen från en bristsituation till ett läraröverskott har gått snabbt. Det har förvisso inte saknats manande röster, men benägenheten att lyssna har inte varit tillräcklig. Jag vill gärna tillägga att inte heller vi har bedömt den här utvecklingen helt korrekt; läraröverskottet har blivit avsevärt större än vi förmodade. En bidragande orsak till detta har säkert varit den bristfälliga statistiken över utbud och efterfrågan. Man kan t.ex. konstatera att det läsåret 1972/73 togs in nästan dubbelt så många på lärarhögskolornas ämneslärarlinjer som hade behövts för att tillgången skulle motsvara efterfrågan. 2 100 studerande togs in i läroämnen, men den årliga intagningskapaciteten bör ligga på 1060 för att balans skall uppnås läsåret 1985/86. Det framgår av nya beräkningar som statistiska centralbyrån har gjort. Dessa beräkningar visar, säger SCB, liksom tidigare beräkningar, att det föreligger stora risker för ett betydande överskott på småskollärare, folkskollärare och lärare i läroämnen om den nuvarande examinationen fortsätter. I dag är, som det sägs i svaret, ungefär 1 500 lärare, huvudsakligen ämneslärare, arbetslösa, men den siffran kan komma att stiga snabbt om inte motåtgärder sätts in. Sveriges Lärarförbund har i dagarna publicerat en prognos, där man säger att inte mindre än ca 5 500 småskollärare, 3 800 folkskollärare och 5 500 ämneslärare kommer att vara arbetslösa läsåret 1977/78. Därför föreslår Lärarförbundet att en beredskapsplan skall upprättas för att lösa lärarnas arbetslöshetsproblem. Även om antalet berörda kan förefalla litet i förhållande till de allmänna problemen på arbetsmarknaden, är naturligtvis situationen allvarlig. Det rör sig om en yrkeskategori med mycket specialiserad utbildning, som är inriktad på en verksamhet främst inom skolväsendet. Dess möjligheter att söka sig till andra verksamhetsfält är relativt begränsade. Kravet på en plan för hur man skall klara sysselsättningen för lärarna är därför berättigat och angeläget. Men målet för en sådan plan måste vara att överskott av lärare skall användas för att höja kvaliteten i undervisningen. Från denna synpunkt är de 30 miljoner kronor som regeringen föreslog för någon tid sedan angelägna. Man kan fråga sig hur man skall kunna utnyttja de här pengarna och andra anslag som i framtiden kan komma att ställas till förfogande. Låt mig bara antydningsvis ge exempel på lokala åtgärder som man bör kunna vidta med utnyttjande av denna ”extraresurs” som nu har tillskapats. 2. Temporär delning av klass utöver de möjligheter som nu står till buds. 3. Utökat veckotimtal för fritt valt arbete för elever i sammanhang där detta kan bedömas vara en relevant åtgärd. 4. Särskilda fritidsaktiviteter efter skoldagens slut i kommuner där barnen har en otillräcklig fritidsmiljö och detta förhållande kan inverka menligt på deras sociala anpassning. 6. Särskild tillsynspersonal kan utgöra ett värdefullt komplement i skolans elevvårdsarbete. 7. Särskilda kontaktmän från skolans sida med uppgift att följa elever som fått undervisning fem veckotimmar i samband med att de placerats i arbetslivet. Självfallet kan man ta många andra exempel. Det här räcker naturligtvis ändå inte för att lösa problemen. Det krävs permanenta lösningar, inte bara tillfälliga åtgärder, och jag tror att vi nu står inför en skiljeväg. Jag vill gärna knyta an till några synpunkter som jag framförde vid Hermods vårkonferens under temat Pedagogik och pengar. Jag citerar vad jag själv sade där: ”I — — — tidningen Korrespondens sa Ingvar Carlsson nyligen i en intervju bl.a. att han inte tror att statens utbildningsbudget kan överstiga vad man nu disponerar. Jag tror för min del att det är farligt att fixera sig vid sådana här procentsatser inför framtiden. Hela tiden måste man se utbildningssektorns behov i relation till andra anspråk. Angelägna reformkrav på det här området måste hela tiden avvägas mot krav inom andra sektorer. Jag kan mycket väl tänka mig lägen där det blir naturligt att satsa mer på utbildning än vi nu gör — särskilt om man bättre än nu vill försöka tillfredsställa medborgarnas krav på det man har kallat en högre livskvalitet eller en högre livsnivå. Med det menar jag en standard som tar sikte på andra faktorer än materiellt välstånd. Då kan självfallet utbildning komma att upplevas som en mera angelägen och därför mera prioriteringsvärd sektor än nu.” Och får jag också knyta an till det Gunnar Helén häromdagen sade i ett anförande inför Sveriges rationaliseringsförbund, där han talade över ämnet Hur skall vi utnyttja resurserna i Sverige? Gunnar Helén yttrade: ”Produktion av tjänster inom offentlig sektor kan inte vara ett självändamål, lika litet som produktion av varor. Utgångspunkten från vår bedömning också av den offentliga sektorn måste vara medborgarnas efterfrågan. Det är då föga meningsfullt att diskutera den offentliga sektorn som om det vore en enhet. Så är det inte, även om vi tar bort transfereringsdelen. Det är lätt att peka ut områden där det uppenbarligen föreligger behov. Utbildningen och vården är sådana områden. Jag skulle gärna se en samhällsutveckling där utbildningsmöjligheterna var verkligt spridda och där människor kunde ta del av dem som en form av konsumtion. Samma sak gäller kulturutbudet.” Så långt Gunnar Helén. Mot denna bakgrund vill jag gärna ställa två frågor till utbildningsministern. Den första frågan är om utbildningsministern delar den syn som Gunnar Helén och jag i mitt anförande vid Hermods konferens gav uttryck för när det gäller utbildningsområdets andel av den offentliga sektorn. Och den andra frågan är: Skall den goda tillgången på lärare, eller om man så vill överskottet på lärare, utnyttjas för att fullfölja grundskolereformen, alltså höja undervisningskvaliteten, t.ex. genom mindre klasser, eller skall arbetslösheten bekämpas bara genom tillfälliga åtgärder och genom en drastisk nedskärning av intagningen till lärarutbildningen?

Herr talman! Jag tackar utbildningsministern för svaret. Och jag skall bryta traditionen i dag — jag skall inte önska lycka till än en gång, ty jag har redan vid ett annat tillfälle önskat så mycken framgång i det nya ämbetet som man rimligen kan önska en politisk motståndare. Som jag framhållit i min interpellation är den situation som råder på lärarnas arbetsmarknad mycket besvärande och allvarligast för lärare i vissa teoretiska ämnen. Det är därför inte förvånande, som jag också sagt i min interpellation, utan snarare naturligt att lärarförbunden vid olika tillfällen och hos olika instanser försökt utverka åtgärder i syfte att skapa bättre balans på sina medlemmars arbetsmarknad. En del åtgärder som krävs är av mera långsiktig karaktär och skall ses bl.a. i ljuset av den i dagarna från Sveriges Lärarförbund publicerade nya treårsprognosen, som herr Wikström nyss redogjorde för. Den statistik som utbildningsministern ägnar sig åt i svaret, ca 1 500 arbetslösa lärare, håller inte länge — nej, inte ens i detta nu. Låt inte — det är en uppmaning — den statistiken locka till handlingsförlamning eller till tro på att undrens tid ännu inte är förbi. Arbetslösheten bland lärare i teoretiska ämnen fortsätter att stiga. Värst utsatt är, efter vad jag har sett, Uppsala län. Därefter kommer Göteborgs och Bohus län, vilket bör smärta såväl utbildningsministern som mig alldeles speciellt, antar jag. Man kan knappast säga — det är min uppfattning — att vare sig utbildningsdepartementet eller de ansvariga ämbetsverken hittills med tillräcklig insikt och kraft har gripit sig an problemen. Det är emellertid inte detta vi i dag i första hand skall diskutera. Jag återkommer när det har blivit uppenbart vad utbildningsministern presterar i saken i 1974 års statsverksproposition, så långt åtgärder med framtidssyftning nu kan vidtas genom den. Det finns ju också andra typer av ingripanden. Klart är under alla förhållanden att staten har ett stort moraliskt ansvar. De statliga skolmyndigheterna reglerar i detalj antalet lärartjänster i skolorna och samtidigt svarar staten för dimensioneringen av lärarutbildningen. Det hänger alltså ihop. En del åtgärder är som sagt av långsiktig karaktär, och dem kan vi tills vidare lämna åsido. Andra åtgärder är mera kortsiktiga, avsedda att verka snabbt, och de innebär närmast en ökning av det mera omedelbara lärarbehovet. I det sammanhanget är propositionen 165 med förslag till vissa ekonomisk-politiska åtgärder mycket intressant, och det har varit orsaken till att jag velat få min interpellation om ökat utnyttjande av arbetslös lärarpersonal besvarad i samband med kammarens behandling av nämnda proposition. Denna min önskan har, som framgår av bilden, inte villfarits, men de upplysningar som eventuellt kan framkomma vid dagens debatt får väl sparas till slutlig användning vid propositionsbehandlingen. För extra insatser på skolområdet, främst på grundskolans högstadium, har i propositionen föreslagits 30 miljoner kronor, varav hälften skall användas under innevarande budgetår. De icke-socialistiska partierna önskar öka på det beloppet med ytterligare 5 miljoner kronor, vilket jag upplysningsvis vill nämna, även om det inte kan vara obekant för utbildningsministern. Därtill kommer givetvis förhoppningar om ytterligare ett antal kommunala miljoner. De föreslagna nya medlen skall, säger utbildningsministern, kunna användas tämligen fritt. Ack ja! Det framgår redan av propositionens oklarheter, så det ger inte något nytt. Något uttalande om hur många lärare som skulle kunna anställas genom de föreslagna åtgärderna vill utbildningsministern inte göra. Ingen begär givetvis heller att ett bestämt antal skall anges. Det är inriktningen det här rör sig om. Är siktet inställt på lärarkrävande åtgärder i första hand eller ej? Av propositionens formuleringar kan till dels utläsas — som jag konstaterade i min interpellation — att vissa lärarkrävande åtgärder avses.

Om jag förstod utbildningsministern rätt är han inte villig att där deklarera någon mening. Det tycker jag är skada, då man vid behandlingen ute i kommunerna av framställningar till skolöverstyrelsen om anslag ur de 15 miljoner som nu närmast är aktuella ger hög prioritet åt sådana åtgärder som befrämjar sysselsättningen för lärare; det har jag uppgifter om. Främst gäller det åtgärder för ökade lärarinsatser på grundskolans högstadium, där de mest akuta problemen finns och där lärararbetslösheten är värst. Förslaget om ytterligare 30 miljoner kronor har sitt ursprung i den uppvaktning som lärarorganisationerna gjorde för dåvarande utbildningsministern i augusti i år, då de begärde 10 miljoner kronor under detta budgetår mot vissa akuta problem i skolan, speciellt i storstadsområdena. Lärarorganisationernas uppvaktning tog såvitt jag förstår visserligen inte primärt sikte på förslagets sysselsättningseffekter — man ville främst förbättra själva arbetssituationen i skolan — men det är uppenbart att den förre utbildningsministern även beaktade sysselsättningseffekten vid utformandet av propositionen; annars skulle jag ha mycket fel. Förmodligen var det därför de begärda 10 miljonerna för innevarande budgetår blev 15 miljoner och därutöver utökades med 15 miljoner för första halvan av nästa budgetår. Skulle finansministern eljest lagt så mycket på skolväsendet, frågar man sig. Klarast framgår arbetsmarknadsaspekten av att förslaget ligger vackert inslaget i paket till främjande av sysselsättningen. Det förefaller alltså naturligt, både av pedagogiska skäl — dem måste man givetvis alltid ha med i bilden — och mot bakgrund av den stora tillgången på utbildade lärare, att de nya insatserna i första hand får formen av en ökning av lärarpersonalen på det stadium där insatserna främst sätts in. Åtskilliga lärare som nu går arbetslösa — ca 1 600, varav att bereda arbetslösa lärare sysselsättning inom skolan 1 200 i teoretiska ämnen — skulle därigenom få sysselsättning samtidigt som de kan ägna sig åt det som de är utbildade för: arbete för skolans bästa. Den viktigaste resurs skolan för närvarande har är just dessa lärare. Inte kan man väl, herr utbildningsminister, vägra att hjälpa till i detta vällovliga syfte? Om någon månad skall lärarorganisationerna ha förnyade överläggningar med arbetsmarknadsstyrelsen och skolöverstyrelsen. Då skall man penetrera sysselsättningseffekterna av kommunernas planering inför användandet av de extra resurser som föreslås i proposition 165. Vilka sysselsättningseffekter vill utbildningsministern se — små eller stora? Det frågar skolstyrelser, skolledare, lärare och målsmän. Utbildningsministern svarar, hoppas jag. När jag har fått det svaret skall jag liksom herr Wikström be att få presentera en liten katalog över åtgärder som kan vidtas tämligen snabbt för att tillvarata den ökade tillgången på lärare till skolans bästa.
Herr talman! Jag ber först att få tacka herrarna för alla lyckönskningarna — herr Nordstrandh upprepade på sätt och vis sina i dag. Jag hoppas att det är ett sätt att uttrycka den meningen, att skolfrågorna skall kunna debatteras sakligt och med hela skolans och utbildningens bästa i centrum. Den debatt vi nu för kan man ta upp från litet olika utgångspunkter. Jag skall inte beröra alla — det skulle kunna leda till en hel utbildningsdebatt, och det är i och för sig inte meningen. Först statistiken. Jag är naturligtvis också medveten om att den har sina brister. Även från andra områden vet vi att det är svårt att göra prognoser i detta avseende. Vi får kastningar, och vi har haft sådana. Det gäller att försöka få så bra prognosinstrument som möjligt. Man kan inte — jag vet inte om herr Wikström menade det — hur slaviskt som helst följa de statistiska ändringarna genom att hoppa upp och ned, utan det måste vara en viss inriktning som man får försöka ändra successivt, som vi har gjort. När det rådde stor brist på lärare försökte vi utöka intagningarna, och när det nu visar sig att det finns överkapacitet försöker vi dra ned. Men det måste naturligtvis ske med försiktighet för att man inte skall göra någon skada. Jag tror att det är viktigt att försöka få ett så bra statistiskt underlag som möjligt, och därvidlag finns det kanske anledning att återkomma i andra sammanhang. Både herr Wikström och herr Nordstrandh var inne på frågan om de 30 miljonerna. Som herr Nordstrandh mycket riktigt påtalade handlade det, när lärarorganisationerna uppvaktade, om 10 miljoner kronor. Det byggdes på upp till 30 miljoner kronor. Det är klart att det låg arbetsmarknadsskäl bakom det, men det är, herr Nordstrandh, inget fel om sådana finns med i bilden. Det fina med detta försök ur vår synpunkt — och jag tror att vi har en gemensam syn i det stycket — är att det var bra även för skolans vidkommande. Jag vill också gärna säga att det här är ett område i hela den debatt som vi för om hur vi skall förbättra skolan där det är intressant att försöka få mera erfarenhet. Jag ser det försök som vi nu gör med 30 miljoner kronor som ett oerhört viktigt instrument, som vi skall utvärdera så snabbt och effektivt som det går — tillsammans med SIA-utredningen och andra pågående utredningar — för att få ett så samlat grepp som möjligt på skolsituationen i dag. Jag förstår herr Nordstrandhs sätt att tala för lärarna, och jag anser att det är viktigt att följa utvecklingen på det området noga, men skolan är naturligtvis inte bara lärare. När man diskuterar vad man skall göra för att komma till rätta med olika problem på skolans område är frågan om lärarnas roll viktig, men det är bara en roll. Det finns i viss mån en anknytning till den debatt om hela utbildningen som herr Wikström försökte få i gång med sina citat ur sitt eget och Gunnar Heléns anföranden. Det är kanske anledning att återkomma till en debatt om hela skolan, men tar man upp den bör man ha klart för sig att det inte bara handlar om skolan, utan med i bilden måste finnas ett utbildningsperspektiv i betydligt vidare mening. Också vuxenutbildningen — som man kanske inte minst bör tala om i sammanhanget om man är på Hermods — studieförbunden och mycket annat kan vara väsentligt för att belysa frågan om hur människor sysselsätts med den här sortens utbildning. Det här arbetet är kanske ändå inte så oerhört specialiserat. Jag fick ett intryck av att herr Wikström ansåg att det är fråga om kolossalt knepiga specialiseringar, men det fina med lärarna är att de i allmänhet är mycket användbara. De har en bred och bra utbildning. Till sist vill jag beröra önskelistan över vad som skall göras. Jag har givetvis också funderat på det, och det kanske vi alla har. Men en del av finessen med det förslag vi nu har lagt fram är att vi med förtroende skall låta kommuner och skolstyrelser pröva sin kapacitet och fantasi. Jag har mycket stort förtroende för dem, och jag tycker inte att vi från riksdagen eller regeringen skall leverera alltför många pekpinnar, utan vi bör analysera vad som hänt och så snabbt som möjligt utvärdera försöken. Därefter får vi se om vi med hjälp av de resultaten kan finna instrument att mer permanent lösa det här problemet. Jag håller med båda talarna om att det givetvis är viktigt att försöka hitta sådana stabila instrument.

Herr talman! Jag har samma åsikt som utbildningsministern på den punkten: det är utomordentligt betydelsefulla insatser som nu görs. Jag har den förhoppningen att de skall fortsätta och mer eller mindre permanentas. Jag tror helt enkelt det blir nödvändigt, åtminstone tills vi har kommit till rätta med en del problem på grundval av den utredning som kallas SIA. I och för sig vill jag inte påstå att jag talar för lärarna — numera är jag inte lärare så mycket och har inte så mycket med lärare att göra som jag skulle önska. Jag är därför ganska opåverkbar för närvarande. Jag menar emellertid att den bästa resurs vi nu äntligen har är många utbildade lärare. Den resursen bör vi tillvarata så mycket vi kan, men vi måste jämsides därmed se till att insatserna blir till bästa gagn för skolan ur pedagogiska och sociala synpunkter. Jag har den uppfattningen att lärare, såsom utbildningsministern själv sade, är utomordentligt användbara, framför allt i skolan. Att använda lärare i skolarbete är praktiskt taget att bereda arbetslösa lärare sysselsättning inom skolan alltid till gagn för skolan — för mig är detta huvudsaken, inte att man bereder arbete åt en viss grupp akademiker i samhället. Jag skall väl inte säga mer om detta den här gången, men jag kommer nog tillbaka så småningom med den lilla katalog som jag har sammanställt över åtgärder för att tillvarata den ökade tillgången på lärare. Därigenom skulle man alltså dels förbättra kvaliteten på undervisningen, dels — som en sekundär men betydelsefull följd — i viss mån trygga sysselsättningen för många. En del av förslagen är inte särskilt nya, men jag har tagit med dem i sammanställningen. 1. Lärartimmar bör kunna ställas till förfogande för läxhjälp i skolan efter skoldagens slut. 2. Ökade stödundervisningsresurser bör skapas för undervisningen av invandrarelever. Jag hänvisar till skolöverstyrelsens petita för 1974/75. 3. Klassföreståndarna bör erhålla reduktion av sin undervisningsskyldighet med en veckotimme. 4. Ett särskilt resurstillskott bör ges till områden med omfattande skolproblem, framför allt storstadsområdena. Det tillskottet skall användas för att, då detta visar sig vara det bästa, skapa mindre klasser och grupper. Jag kanske inte borde använda ordet klasser, eftersom jag inte tycker om det ordet, utan jag kanske skall säga undervisningsgrupper i stället. S. I expanderande kommuner, där man kan förutse inflyttning av elever under läsåret, borde kunna tillåtas en viss överkapacitet på lärare i förhållande till vad elevunderlaget vid läsårets början tillåter. Man skulle sålunda exempelvis kunna medge delning av klass vid 27 eller 28 elever i sådana kommuner där man med någon säkerhet kan förutse att inflyttningen under läsåret annars kommer att medföra klasstorlekar på över 30 elever. Vi har åtskilliga sådana klasser på över 30 elever, och egentligen vore detta anledning nog till att ställa en speciell fråga till utbildningsministern. 6. Nuvarande möjligheter för länsskolnämnd — det är väl Kungl. Maj:t som bestämmer det — att medge överskridande av delningstal, detta håller man på med, bör slopas. Som jag ser det föreligger det inte skäl att tillåta överskridanden av delningstalen. Ett särskilt problem i det sammanhanget, som jag tror jag tidigare haft uppe och något diskuterat med statsrådet Carlsson, är undervisningen i teoretiska ämnen på de yrkestekniska linjerna i gymnasieskolan. Det förekommer att länsskolnämnderna medger att delningstalet 30 får överskridas vid undervisning i teoretiska ämnen genom sammanläggning av två grupper på 16 elever från undervisningen i arbetsteknik på de här linjerna. Jag för min del anser att grupperna på högst 16 elever bör bibehållas också vid undervisningen i teoretiska ämnen. För de elever som det här gäller är undervisningen i dessa ämnen ofta så krävande att de mindre grupperna är mycket välmotiverade. I varje fall måste delningstalet 30 för grupp i dessa ämnen respekteras — det gör man inte nu. 7. För den kommunala vuxenutbildningen, som också bör nämnas i detta sammanhang, bör man kunna höja det högsta antalet tillåtna undervisningstimmar för färdighetsämnenas ämneskurser. Det är ett krav som ofta framförts från de studerande inom denna skolform. Här är alltså min lista, herr utbildningsminister. Den må kritiseras, den må begrundas och kanske också föranleda ett och annat beslut.
Herr talman! Jag har samma uppfattning som utbildningsministern att vi skall akta oss för att ge pekpinnar till de kommunala skolstyrelserna. Däremot tror jag att det är bra om man kan ge uppslag. Det var till den ändan som jag nämnde ett antal förslag. På Hermods vårkonferens talade jag om utbildningen i dess helhet, naturligtvis även om vuxenutbildningen. Jag gjorde det därför att den dåvarande utbildningsministern hade sagt, att han inte trodde att statens utbildningsbudget kan överstiga vad man nu disponerar. Jag tyckte det var ett defaitistiskt yttrande — han var tydligen märkt av många års kamp mot finansministern. Jag tog upp det uttalande som jag gjorde i Malmö och Gunnar Heléns yttrande häromdagen närmast för att antyda för den nye utbildningsministern att man kanske ändå inte har slagit huvudet i taket. Inför den omgång som nu har påbörjats med finansministern hoppas jag att dessa minnesord på vägen skall kunna fylla en viss funktion. Den som har öron till att höra, han höre.
Herr talman! Jag håller med om att de listor som herr Nordstrandh och herr Wikström har läst upp är intressanta underlag för den diskussion som vi ständigt måste föra och där vi säkert kan lära oss av varandra — jag skulle i och för sig också kunna bidra till de här listorna. Herr Wikström säger att det är uppslag och inte pekpinnar. Jag förstår att det är tanken, men jag tycker ändå att det är litet tidigt att komma med några uppslag. Vi skall låta kommunerna också tala. Om man är angelägen att framföra uppslag, skall man inte göra det i den litet hårdföra formen att det är riksdagen eller regeringen som framför dem, utan man skall låta det ske i den offentliga debatten. Slutligen: jag har ännu mina öron i behåll.
Herr talman! Jag vill inte heller i första hand utfärda några direkta anvisningar för kommunerna. Därför gläder mig ett uttalande från Stockholms skoldirektion om vilka åtgärder man där kan tänka sig. I mycket stor utsträckning är det åtgärder som fordrar medverkan och insatser av lärare. Men det är ju fråga om ett storstadsområde, och man har kanske där redan uppfattat de pekpinnar som ännu inte är tillverkade.

Herr talman! Herr Rosqvist har frågat mig om jag är villig att medverka till ett statligt engagemang för produktion av utbildnings-, informationsoch underhållsprogram medelst TV-kassetter och bildskivor avsedda för sjöfolk i utseglande fartyg, och till att samhället i övrigt vad gäller utbudet av TV-program för sjöfolk får ett inflytande liknande det som gäller för Sveriges Radio och dess program. Redan nu kan utbildningsprogram inspelade på videokassett förvärvas från kommittén för den fortsatta verksamheten med television och radio inom utbildningsväsendet, som har i uppdrag att bl.a. undersöka nya distributionsformer för utbildningsprogram, däribland videokassetter och bildskivor. Inom Sveriges Radio pågår ett arbete som syftar till att lösa de juridiska och ekonomiska problem som är förenade med försäljning eller upplåtelse av TV-program som spelats in på videokassett eller bildskiva. Den planerade TV-verksamheten på fartyg i handelsflottan betraktas inte som rundradiosändning. Det är därför knappast möjligt att utöva ett samhälleligt inflytande över verksamheten av det slag som interpellanten torde åsyfta. Erfarenheter av programutbudets sammansättning och kvalitet finns ännu inte. Enligt vad jag erfarit är de fartygsanställdas fackliga organisationer representerade i det till verksamheten knutna programrådet, och jag räknar med att de därigenom skall ha ett inflytande över programutbudet.

Herr talman! Först ber jag att få tacka för svaret. Min interpellation gällde alltså möjligheterna till statligt engagemang i fråga om programutbudet för kassett-TV för sjöfolket i de fartyg som befinner sig långt borta från Sverige och där besättningarna har mycket små möjligheter att ta del av händelser såväl i Sverige som utomlands. Härmed menar jag litet mera än vad en kort telegramremsa kan ge av information. Med TV-kassetter och bildskivor finns stora möjligheter att bryta den isolering från omvärlden som sjöfolk drabbas av. Att ligga några timmar med en båt i en oljehamn i Persiska viken, en natt i Hongkong eller några dygn i hettan uppe i Gambiafloden ger ändå inte det perspektiv på händelser i världen som alla vi andra får genom att följa med i massmedia här hemma. Sjöfolk som kommer hem under en avlösningsperiod känner sig därför stå vid sidan av det som varit aktuellt och hänt under bortovaroperioden. Här är alltså ett motsatsförhållande: sjömännen som reser och ser mycket runt om i världen blir dåligt informerade om vad som händer i världen. Kassett-TV kan fylla en verklig uppgift ombord i båtarna när det gäller information, nyheter, utbildning och god underhållning. Det har redan gjorts försök i några båtar med kassett-TV — försök av teknisk natur. Arbetsgivarsidan — redarna — har nu en beställning på 200 apparater som är avsedda för fartygen. Det är bra att redarna insett att människorna i fartygen, där de arbetar, äter, sover och tvingas tillbringa övrig fritid skall ha möjlighet att också se TV och ta del av den moderna teknikens mänskliga fördelar. Men här spelar också programutbudet en mycket väsentlig roll. Redarsidan har även här engagerat sig; man har bildat ett eget bolag — AB Svensk Sjöfarts-TV — som har hand om detta. Enligt uppgifter i Redareföreningens egen tidning, vars redaktör tillika är verkställande direktör i Sjöfarts-TV, skall programvalet gå till på så sätt, att först skall TV-bolaget tillställa redarna en programkatalog, där rederierna kan välja ur Sveriges Radios produktion vad de vill kopiera och sända ut till fartygen. Därefter skall det urvalet granskas av ett programråd, där medlemmarna, som består av representanter för redarna och för de ombordanställda, har vetorätt mot program som de inte tycker skall sändas ut till fartygen. Det sägs eftertryckligt att om ett program misshagar någon, skall det omedelbart strykas från programlistan. Det här innebär också att rederierna kan bestämma vad folk ute i båtarna skall få se och vad de inte skall få se. Det torde inte finnas andra arbetsgivare här i landet som bestämmer vad den anställde skall få se för program. Och inte försenas väl de nyhetsoch informationsprogram som andra får ta del av genom att de först skall kollas på det sätt som är tänkt för sjöfolkets del. Det är här jag efterlyser ett statligt engagemang. Det är inte orimligt att kräva att staten ansvarar för såväl kostnaden för programmet som för objektiviteten och mångsidigheten i programvalet. TV-verksamheten i fartygen betraktas inte som rundradiosändningar, och därför kan inte samhället utöva något inflytande över verksamheten, sägs det i svaret. Jag vet att det kan distribueras program till fartygen även vid sidan av de program som kan komma genom Sveriges Radio. Talesmannen för bolaget Sjöfarts-TV säger i Redareföreningens tidning att naturligtvis kan vem som helst köpa, kopiera eller tillverka program och skicka ombord. Med andra ord: fältet står öppet och fritt för Bonnier och utländska företag i branschen att producera program för redarsidan, som man därifrån kan ha speciella intressen av att visa för en publik som tar del av programmen i brist på andra aktiviteter. Så här i början på TV-kassettåldern kan det också vara ett intressant fält för experiment för olika syften. Det går att få bättre balans i programutbudet med även ett statligt-sam hälleligt engagemang. Enligt vad jag kan förstå av svaret så måste utbildningsprogram som redan finns inspelade på kassett — om dessa kassetter nu passar den apparatur som kommer ombord i båtarna — förvärvas, dvs. köpas från kommittén för verksamheten med television och radio inom utbildningsväsendet. Det vore riktigt om statliga medel också funnes tillgängliga här och att på det sättet sjöfolket finge del av samhällets insatser på utbildningsområdet. Jag tror vi kan ha lärdomar att hämta på det här området från vårt södra grannland. I en kommentar till den nya danska radiolagen, som träder i kraft i april nästa år, sägs att det är av väsentlig betydelse att möjlighet öppnas för distribution av program på annat sätt än genom utsändningar, nämligen genom s.k. videoband eller bildkassetter. Sådana program skall kunna distribueras till fartyg eller ingå i utrikestjänstens informationsoch upplysningsverksamhet. Det förutsätts att Danmarks Radios produktion av TV-kassetter skall kunna finansieras av staten, speciellt avses då program för sjöfarande och andra danskar i utlandet. I kulturudvalgets — alltså kulturutskottets — betänkande över förslaget finns en passus angående en framställning från ”skibsfartens” organisationer om att de sjöfarande skall ha samma möjligheter som andra danska medborgare att se dansk TV. Utskottet hänvisade till att bestämmelsen i en viss paragraf i nya radiolagen ger möjlighet till etablering av den önskade programservicen och hemställde att resterande problem av praktisk och ekonomisk art snarast möjligt skulle lösas. Utskottet hade inhämtat att dessa problem skulle komma att behandlas av en kommitté under kulturministeriet. Enligt uppgift från folketinget i Köpenhamn har den kommittén tillsatts redan. Om möjligt kommer kommitténs förslag att presenteras före ikraftträdandet av den nya radiolagen, dvs. före den 1 april 1974. Vi ligger alltså efter danskarna här, och vi kanske måste tillstå att danskarna varit mer på alerten när det gällt problem kring kassett-TV. Med god vilja skulle vi dock kunna tillmötesgå ett berättigat krav från vårt sjöfolk på jämställdhet vad gäller möjligheter att få information, nyheter och god underhållning på TV. Det svar jag har fått på frågorna i interpellationen klarlägger inte om man kan påräkna ett snart och konkret engagemang från statens sida för sjöfolket, exempelvis ett engagemang liknande det danska. Jag vore tacksam för ytterligare kommentarer från statsrådet.
Herr talman! Det är klart att vi delar de farhågor som har framförts i pressen och som herr Rosqvist också genom sin interpellation har gett uttryck åt om att utbudet skulle kunna bli styrt på ett eller annat sätt från redarnas sida. De fartygsanställdas organisationer har dock tillförsäkrats inte bara inflytande utan ett faktiskt majoritetsinflytande i programrådet — Redareföreningen har två ledamöter i rådet och de fackliga organisationerna har tre. Jag uppfattar det som betryggande att man beträffande själva utbudet har majoritetsrätt. Jag kan hålla med om att det naturligtvis skulle vara önskvärt att detta inflytande kom till uttryck på ett tidigare stadium. TRU är för närvarande i färd med att bygga upp en programbank med utbildningsprogram på videokassetter. Det är klart att en del av materialet kommer att användas för TV-verksamhet på fartyg. Det finns vissa juridiska och ekonomiska komplikationer när det gäller möjligheterna att utnyttja Sveriges Radios program. Jag hoppas att de skall kunna lösas i framtiden, men jag hoppas naturligtvis samtidigt att sjöfolkets fackliga organisationer väldigt noga följer detta. Jag antar att de har så stor fantasi att de slår larm om det skulle bli anmärkningsvärda styrningar i det avseende som herr Rosqvist har tagit upp. Jag vill också gärna säga att det danska projektet är någonting som vi följer med uppmärksamhet. Att det är angeläget att fortlöpande följa denna utveckling både på tekniksidan och på innehållssidan är väl alldeles självklart.
Herr talman! Jag hälsar med tillfredsställelse att statsrådet är beredd att följa det danska projektet med intresse, men jag tror att vi kanske inte skall nöja oss med bara det, utan vi kanske själva får ta initiativ till något liknande. Det tar nämligen tid om man först skall följa och utvärdera det danska systemet, och vi får väl ändå förutsätta att danskarna tidigare noggrant hade undersökt verksamheten innan man fattade beslut i den danska riksdagen. Det kan väcka bekymmer när man tänker på att ett program som skall visas i TV skall gå igenom ett programråd, där olika parter har vetorätt. Det gäller då ett program som redan dessförinnan är sållat — och sållat av bara en part. Det kan självfallet finnas program som arbetsgivarsidan av speciella anledningar ur sin synvinkel sett inte anser lämpade att visas för folket ombord på båtarna.

De farhågorna kan nog vara riktiga. Man vill kanske inte stöta sig med de eventuella kunder som man har i rederiverksamheten. Det vore värdefullt om sjöfolket också fick ta del av program som vi andra på landbacken får se här i Sverige. Här är det ingen som på förhand censurerar programmen, vilket man praktiskt taget kan säga, kommer att ske när det gäller sjöfolket. Det är bra att det går att få till stånd ett samarbete mellan TRU och Sjöfarts-TV. Men då måste det samarbetet innebära att man producerar kassetter som passar för den apparatur som finns ombord på fartygen. Jag tycker att den här frågan som gäller kassett-TV för sjöfolket bör kunna övervägas så att man ganska snart kan ta ett initiativ. Det kanske inte bara är kassetter för sjöfolk som man skall titta på, utan det kan röra hela problematiken på TV-kassettområdet.

Herr talman! Herr Wikström har frågat mig i vilka former som jag anser att frågorna om ljudradions och televisionens framtida struktur och organisation och deras relation och påverkan på pressen skall beredas. Bakgrunden till interpellationen är den nyligen avslutade remissbehandlingen av 1969 års radioutrednings betänkande Radio i utveckling. Remissmaterialet i dess helhet har ännu inte kunnat bearbetas, men det står klart att meningarna är mycket delade på vissa centrala punkter. Av betydelse i sammanhanget är också andra utredningar, bl.a. inom Sveriges Radio. De nämnda omständigheterna motiverar enligt min mening en samlad översyn av hithörande frågor. Jag avser att i 1974 års statsverksproposition närmare behandla formerna för en sådan översyn.

Herr talman! Vi skulle kunna ha en ganska lång debatt om detta ämne, men om inte herr talmannen har något allvarligt att invända skall jag försöka begränsa mig till en ganska kort debatt, bl.a. mot bakgrunden av att vi för två dagar sedan hade en längre överläggning om radiooch TV-frågorna då utbildningsministern tyvärr var förhindrad att vara med. Jag framförde i den debatten — jag vet inte om statsrådet Zachrisson haft tillfälle att läsa debattprotokollet — skälen till att det behövs en samlad översyn av massmediepolitiken. Jag behöver inte upprepa dem nu. Jag citerade också några kända socialdemokratiska debattörer som från skilda utgångspunkter har gett uttryck för samma syn, nämligen Stig Hadenius och Macke Nilsson. Jag vet att det finns de som säger att nu krävs inte en utredning, utan nu krävs handlande. Jag skulle kunna tänka mig att det även inom departementet finns någon som skulle vara beredd att säga att det nu är dags att handla. Men jag tror inte att det är riktigt så enkelt. Först måste vi precisera vad som skall utredas. Av min interpellation framgår att det inte bara är ljudradions och televisions framtida struktur och organisation det är fråga om utan också rundradions förhållande till och dess påverkan på pressen, alltså de frågor som pressutredningen sysslar med. Redan detta antyder att vi måste få en samlad mediapolitik så att vi kommer ifrån situationen där man tar ställning från fall till fall till nya tekniska landvinningar och krav på nya mediaformer. Under de senaste två dagarna har jag varit med på en mycket intressant konferens ute på Lidingö som sekretariatet för framtidsstudier hade anordnat. I ett föredrag där sade Eddi Ploman från International Broadcast Institute om temat Kommunikationsutvecklingen i internationellt perspektiv bl.a. följande: ”Ur en annan synpunkt kan man beskriva dessa problem i förhållande till bristfälliga strukturer på kommunikationsområdet — intellektuella och institutionella, nationella och internationella. I första hand skulle vi i varje land behöva en nationell kommunikationspolitik. Varken praktiskt eller akademiskt har det ämnet blivit aktuellt förrän under de allra senaste åren och det är inte heller många länder som kommit långt på den vägen. Ur många synpunkter har Canada tagit ledningen i detta avseende. I USA finns styckevis en politik — av vilket slag det må vara är en annan fråga — medan man i Europa ofta inte ens har en organisatorisk ram som gör det möjligt att utforma riktlinjer.

De militära kommunikationssystemen är utan tvivel de bästa, mest effektiva som existerar i världen. Liksom de multinationella företagen har de kunnat gå utöver traditionella kategorier och har anlagt en tvärfacklig, system-betonad inställning och är därför också i många länder de största informationsoch utbildningsföretagen. Och de ofta multinationella, stora företag som i sig kombinerar tillverkning av elektronisk apparatur från transistorer till satelliter, samt radio, tv, bokförlag, filmföretag, kabel-tv, kassetter, grammofonskivor, teaterverksamhet, sportarrangemang har inte endast makt utan även ett försprång över både stater och internationella organ. Resultatet är bla en uppenbar brist på en balanserad kommunikationsoch informationsekologi.

I debatten i onsdags sade den socialdemokratiska majoriteten i kammaren nej till kravet på en översyn. Jag tillät mig förmoda att utbildningsministern till våren ändå skulle tillsätta en sådan utredning, och redan i dag bekräftar utbildningsministern detta. Jag ber naturligtvis att få tacka för den ovanligt snabba reaktionen. Frågan är nu: Hur skall denna översyn ske? Tre huvudalternativ är möjliga. Det första är att man gör en översyn inom departementets ram, varvid man överväger radioutredningen, massmedieutredningen, det material som Sveriges Radios interna utredningar kommer fram till, pressutredningen och ett antal andra utredningar som berör den här sektorn. Den andra möjligheten är att man ger tilläggsdirektiv till en nu sittande utredning. Jag tänker närmast på pressutredningen, vars direktiv har skrivits av finansministern som där antyder att vi bör se på pressen i relation till massmedia i deras helhet. Men direktiven är så pass vaga att jag tror att det är uteslutet att pressutredningen på grundval av dem skulle känna sig förpliktad att söka utforma denna samlade massmediapolitik. Den tredje möjligheten är en parlamentariskt förankrad ny utredning, vars arbete då naturligtvis måste samordnas med pressutredningen. Att jag själv vill rekommendera den tredje modellen hänger samman bl.a. framtida struktur och organisation med detta: Pressutredningen behöver både 1974 och 1975 på sig. Avtalet mellan Sveriges Radio och staten måste ses över under just den perioden. De två angelägenheterna hänger intimt samman med varandra. Men framför allt tror jag inte att man kan åstadkomma en samlad mediapolitik utan att erfarenheter och synpunkter från olika grupper i samhället fångas upp och utan att nya principer får en så bred förankring som möjligt. Valet mellan de tre modellerna borde alltså inte vara svårt, och min fråga till utbildningsministern är bara denna: Kommer den översyn av mediapolitiken som nu aviseras att ske i en parlamentarisk beredning?
Herr talman! De skäl som herr Wikström tar upp för vikten av att vi diskuterar mediapolitik och naturligtvis Sveriges Radios situation i synnerhet kan jag i varje fall delvis ansluta mig till. Jag tror att denna inställning är relativt allmän i dag och att det här är en mycket viktig fråga som bör följas mycket noga. Vi har ett ganska brett register av utredningar, och nya initiativ är på gång. De är kanske litet olika i sina syften. Vi har haft RUT 69-förslaget, och som jag sade i mitt svar är meningarna delade om det, inte minst i fråga om den lokala radioorganisationen. Jag bedömer den lokala och regionala utbyggnaden av radion som en väldigt väsentlig fråga i det mediepolitiska sammanhanget, och därför tror jag det är viktigt att man måste pröva den här remissvändan med RUT 69 mycket noga. Sedan finns det alltå en rad utredningar. Vi har TRU-kommittén, vi har reklamutredningen — som oberoende av vad den säger i själva reklamfrågan nog kommer att redovisa en del material av internationella erfarenheter som kan vara väldigt intressant —, vi har Sveriges Radios tvåkanalsutvärdering, som nu pågår och som jag tycker det är väsentligt att vi får del av materialet från. Naturligtvis är också, som herr Wikström själv säger, pressutredningens arbete intressant, men jag har kanske litet svårt att tänka mig att man skulle vidga den så till den grad att den skulle bli en massmedieutredning. Frågan om parlamentarisk utredning eller inte måste man nog ge måttliga proportioner. Jag tror att det skulle vara skadligt om man satte i gång ett långvarigt utredningsarbete, som egentligen band utvecklingen alltför hårt just nu. Å andra sidan hör jag inte till dem som tror att det nu krävs något väldigt drastiskt handlande, utan det gäller för oss att balanserat men ganska snabbt försöka ta in erfarenhet och se vad vi kan göra för att inte bli akterseglade mer än vad vi möjligen är. Jag delar herr Wikströms uppfattning att det är viktigt att samhället här bevakar, inte sina intressen men medborgarnas intressen i förhållande till de ganska hårt ekonomiskt styrda företag i branschen som försöker att göra inbrytningar.

De uppgifter som vi har från utredningar som är gjorda är kanske intressantare att studera än vad vi hittills har tänkt oss, och jag tror att det kommer uppgifter från de utredningar som jag har Nr 143 hänvisat till. Det är möjligt att vi inte skall överdriva behovet av en Fredagen den ytterst omständlig översyn. Det kan tänkas att man ganska snabbt kan nå 30 november 1973 resultat.

Herr talman! Om jag vore alldeles säker på att en översyn inom departementet vore en garanti för att frågan skulle handläggas väldigt snabbt skulle jag möjligen kunna nöja mig med den, men jag tror inte det är så. Däremot tror jag att en parlamentariskt förankrad beredning eller utredning skulle kunna arbeta snabbt och effektivt med de här frågorna. Jag behöver inte kommentera det övriga, eftersom vi uppenbarligen är överens om vikten av att äntligen få en samlad mediepolitik.
Herr talman! Jag skall bara kort säga till herr Wikström att jag nu har fått en månads erfarenhet av utbildningsdepartementet, och det är ett utomordentligt trivsamt, arbetsamt och effektivt departement.

Herr talman! Herr Hermansson har frågat inrikesministern: 5 1. Avser regeringen att företa en allmän omprövning av riktlinjerna för bostadspolitiken i syfte att eliminera det privatkapitalistiska inflytandet inom bostadssektorn och trygga genomförandet av en social målsättning för bostadspolitiken? 2. Är statsrådet för sin del beredd att medverka till att förslag om sådan ändring av prisregleringslagen föreläggs höstriksdagen att möjligheter skapas att utvidga denna till att även gälla hyresområdet samt att beslut fattas om allmänt hyresstopp? 3. Vill statsrådet medverka till att — i avvaktan på framläggandet av förslag från bostadsfinansieringsutredningen — beslut fattas om sänkt ränta på statliga bostadslån eller subventioner som kan möjliggöra hyressänkning i de senaste årens nyproduktion av flerfamiljshus? Enligt fastställd ärendefördelning inom departementet har interpellationen överlämnats till mig för besvarande. Regeringen har bedömt det angeläget att snarast kunna göra en samlad bedömning av bostadspolitiken. De tre utredningarna, boendeutredningen, bostadsfinansieringsutredningen och bostadsskattekommittén, har därför fått uppdraget att tidigarelägga arbetet på ett sådant sätt att utredningsarbetet i huvudfrågorna kan slutföras senast i mars 1974. När utredningarnas förslag därefter har remissbehandlats kommer regeringen att ta ställning till det bostadspolitiska reformbehovet.

Herr talman! Samtidigt som jag tackar bostadsministern för att han svarat på min interpellation vill jag uttrycka förhoppningen att svaret blir något utförligare en annan gång. Statsrådet Carlsson har påskyndat de tre bostadsutredningar hans företrädare tillsatt, och det är ambitiöst och kan inte föranleda några anmärkningar. Jag har en viss förståelse för att han inte vill binda sig i detaljfrågor innan utredningarna framlagt sina förslag. Däremot måste jag erkänna att jag är besviken över att han inte vill begagna tillfället för att uttrycka sin principiella inställning till bostadspolitikens grundfrågor. Betyder denna tveksamhet att han tänker följa samma huvudlinje som sin företrädare, till vilken jag för övrigt vid höstriksdagens början ställde interpellationen? I så fall är det illavarslande för hyresgäster och andra bostadskonsumenter. Den huvudfråga det gäller är följande: Skall bostadspolitiken — såsom vårt parti hävdar — ha en social inriktning, dvs. skall en god och rymlig bostad betraktas som en social rättighet för alla medborgare oavsett deras ekonomiska tillgångar? Eller skall som nu kapitalistiska spekulationsoch monopolintressen tillåtas ha det avgörande inflytandet inom bostadsförsörjningen? Regeringens politik under de senaste åren har inneburit en rad eftergifter för de privatkapitalistiska intressena på bostadsområdet. Hyresgästerna får svida för de profiter som kapitalintressen tillägnar sig i alla faser av produktionsprocessen och under alla perioder av husets existens. Det börjar med marken. Markspekulation tillåts alltjämt driva upp priserna och därmed bostadskostnaderna. Jordvärdena har undergått en fantastisk ökning under de senaste årtiondena, framför allt i de stora städerna och deras omgivning. Markräntan är en typisk monopolprofit som inte har något som helst samband med produktiv verksamhet utan beror av knappheten på mark och markägarens monopolställning. Den enda effektiva metoden att stoppa stegringen av markpriserna och förhindra den tilltagande utplundringen av hyresgästerna på denna väg är att samhället, lämpligen kommunerna, blir ägare till all mark avsedd för bostadsoch samhällsbebyggelse. Nästa fas — byggmaterial av olika slag. Monopoliseringen inom denna bransch blir undan för undan allt starkare. De två cementtrusterna sammanslås till ett cementmonopol. Storbankerna inriktar sina inköp av företag i hög grad på byggnadsmaterialindustrin. Monopol inom denna bransch ger desto säkrare profiter som konkurrensen utifrån ofta är svår. Monopolprofiterna driver upp priset på byggnadsmaterial och därmed bostadskostnaderna. Den enda effektiva metoden att bekämpa monopolpriserna på byggnadsmaterial är att förstatliga hela denna industri. Att ställa sig välvillig till monopol, som i fallet med cementindustrin, är att motverka hyresgästernas intressen. Kommer så själva byggnadsprocessen. Över 90 procent av byggnationen sker i privata företag. Även här har storbankerna skaffat sig ett växande inflytande. Den privatkapitalistiska dominansen inom byggnadssektorn bidrar till att skapa dåliga bostadsmiljöer och högre bostadskostnader. En rimlig målsättning är att de kommunala och kooperativa bostadsföretagen i växande omfång skall svara för sin egen byggnation. Bostadsfinansieringen. Eftersom kapitalkostnaderna — räntor och amorteringar på bostadslånen — svarar för ungefär två tredjedelar av hyran och enbart räntekostnaderna uppgår till hälften av hyran i nyproduktionen är bostadsfinansieringen av avgörande betydelse för hyresnivån. Nuvarande system är splittrat och har en rad negativa verkningar. Alla torde vara medvetna om att subventioner till vissa årgångar av fastigheter inte långsiktigt löser några problem. Vårt parti har länge ställt kravet om totalfinansiering av allt bostadsoch samhällsbyggande genom en statlig byggnadsbank. Det måste ske till en låg och fast ränta som en övergång till helt nya principer när det gäller formerna för och storleken av bostadskonsumenternas bidrag till samhällets kostnader för att säkra goda bostäder åt alla. Detta pekar på nödvändigheten av nya principer för bostadsförvaltningen. Man måste helt göra slut på spekulationen i bostäder, på ockrandet i bostadsnöd. Alla flerfamiljshus bör ägas av kommunerna och bostadskooperationen. Då kan en rättvis fördelning ske av tillgängliga bostäder och medborgarnas utgifter för bostäderna uttas efter rationella och rättvisa grunder. Ett steg på vägen till ett sådant fördelningssystem är en obligatorisk kommunal bostadsförmedling. Det finns, herr talman, många andra problem som måste tas upp i en diskussion om bostadspolitiken — bostadsmiljöns utformning, skapandet av jämförbara villkor mellan dem som bor under olika ägandeformer, bostadsproduktionens storlek, byggnadsarbetarnas sysselsättningsproblem osv. — men jag skall i det här sammanhanget begränsa mig till de anförda, mera principiella synpunkterna. Det behövs enligt vår mening en grundläggande förändring av bostadspolitiken så att vi får ett slut på nuvarande förhållanden, där bostaden i stor utsträckning är en handelsvara, en kommersiell vara, där profitintressen och spekulation driver upp hyror och bostadskostnader. Profitintressena måste bort från bostadsförsörjningen. Denna måste i sin helhet få en social målsättning, där en god bostad betraktas som en social rättighet för alla människor. Denna grundläggande förändring av bostadspolitiken brådskar, herr bostadsminister. Till dess den börjar genomföras krävs det hyresstopp och direkta insatser från stat och kommun för att sänka hyrorna i de senaste årens nyproduktion av flerfamiljshus. Hyrorna är för höga. De måste sänkas så att folk med vanliga inkomster har råd att bo hyggligt.
Herr talman! Om det hade varit så — som det har antytts i vissa tidningar — att min avsikt är att köra över de tre bostadsutredningarna, hade jag naturligtvis kunnat gå in i ett konkret svaromål på herr Hermanssons frågor. Nu är det emellertid min uppfattning att de tre utredningarna kan komma att presentera ett värdefullt material och värdefulla slutsatser och förhoppningsvis också konstruktiva förslag om den framtida bostadspolitiken. Mot den bakgrunden anser jag att det vore olyckligt om jag i dag utan detta material och utan tillgång till dessa förslag skulle binda mig i olika sakfrågor. Därför har, det medger jag, svaret till herr Hermansson blivit mycket kort. Jag skulle naturligtvis kunna göra vissa principiella uttalanden av karaktären att regeringen kommer i den framtida bostadspolitiken att mycket starkt framhäva den sociala målsättningen. Jag skulle också, eftersom herr Hermansson berörde markfrågorna, kunna uttala att enligt socialdemokratins uppfattning bör samhället ha ett avgörande inflytande över markpolitiken i framtiden. Men jag tror trots allt inte att det är det människorna främst nu väntar på, utan det är de konkreta lösningarna på problemen, och den diskussionen vill jag alltså skjuta på. Vi kommer att få rikliga tillfällen att föra den debatten senare med ett bättre underlag. Herr Hermansson framhöll också att det brådskar med reformerna. Jag har ingen anledning för min del att inlägga något veto mot den uppfattningen. Ett skäl till att de tre utredningarna fått uppdraget att slutföra sitt arbete i mars månad 1974 är att regeringen menar att det är angeläget att snabbt ha ett övergripande ansvar och grepp på hela bostadspolitiken. Det tidsprogram som vi har lagt upp är sett från utredningarnas utgångspunkt liksom också för dem som senare skall arbeta med remissmaterialet och även från kanslihusets utgångspunkt ett mycket pressat tidsprogram. Jag tror inte att någon ansvarig politiker skulle vilja förorda att vi går snabbare fram än vad regeringen nu har planerat. Herr talman! Jag har efter herr Hermanssons inlägg velat komplettera mitt svar med detta.
Herr talman! Det är bara två punkter jag skall ta upp i det svar som bostadsministern nu ger. Jag vill understryka att det självfallet inte får finnas någon motsättning mellan de konkreta lösningarna av akuta frågor och den långsiktiga principiella målsättningen för bostadspolitiken i landet. Det stora fel som har begåtts under de senaste åren tror vi är att man icke har hållit fast vid målsättningen öm en socialt bestämd bostadspolitik utan vidtagit konkreta åtgärder som stått i motsättning till denna princip, vilket så småningom lett till mycket olyckliga konsekvenser. Därför tror jag att det är nödvändigt, om man skall få ett nytt och riktigt grepp om bostadspolitiken, att de konkreta lösningarna av akuta problem underordnas den långsiktiga principiella målsättningen, som måste vara en socialt inriktad bostadspolitik. Bostadsministern erkände att det brådskar, och det vill jag än en gång understryka.

De stora och rätt vidlyftiga grepp som måste tas måste ju rimligen också samordnas med regeringens ekonomiska politik i stort. Om en sådan samordning inte sker, kan det bli risk för improvisationer, och det kan tänkas att man då inte får igenom de förslag som är nödvändiga. Vissa åtgärder tror jag alltså att det är nödvändigt att lägga fram redan i statsverkspropositionen. Nu kan herr Carlsson säga att han under mycket kort tid har suttit som bostadsminister — och det framgår också av statsrådsprotokollen — men regeringen har ändå suttit under ett antal år och måste ta ett kollektivt ansvar för bostadspolitiken i vårt land. Det gör att jag tycker att man med skärpa kan ställa kravet att riksdagen redan i januari får en redovisning för regeringens intentioner på det bostadspolitiska området.
Herr talman! Som herr Hermansson säkerligen känner till är boendeutredningens delbetänkande ute på remiss. Remissyttrandena över förslaget skall vara inne senast den 15 december. När vi har läst de olika remissinstansernas förslag till synpunkter i det avseendet, skall vi ta ställning till om vi skall göra ett provisorium eller om det hela skall slås ihop till ett gemensamt paket. Som herr Hermansson säkerligen också läst i tidningarna hävdar en del tunga remissinstanser att det vore olyckligt att vi, som de uttrycker det, bara får en fortsättning på det lapptäcke som bostadspolitiken utgör. De vill ha en prövning i stort. För min del anser jag dock inte att jag nu i slutspurten av det nämnda remissarbetet kan ta ställning i den frågan. När det sedan gäller förhållandet mellan principer och praktiska förslag kan det självfallet vara så att man snabbt kan ta ställning till principerna. Det är oftast enklast att linjera upp vilka principer man vill skall gälla, och det är även förhållandet t.ex. med den framtida bostadspolitiken. Sedan är det ju mycket svårare att ange de praktiska lösningarna och att visa på vilka finansieringsvägar man skall använda. Jag kan försäkra att vi på bostadspolitikens område har mycket stora svårigheter att komma till rätta med. Jag skall med glädje avvakta vilka konkreta lösningar vänsterpartiet kommunisterna kan komma att anvisa. Det kommer att bli rikliga tillfällen att föra fram sådana förslag. Men jag har för min del stor respekt för de svårigheter som vi har framför oss. Därför tycker jag att steget mellan de principiella ståndpunkterna och genomförandet av dessa i verkligheten inte är riktigt så kort och så enkelt som herr Hermansson ville göra gällande i sin replik.
Herr talman! Jag kan returnera bostadsministerns komplimang och den stora förväntan han sade sig hysa inför våra förslag med att säga att vi på vårt håll med stor glädje motser förslag från regeringen om en förnuftig bostadspolitik.

Herr talman! Jag tackar för att jag har fått svar på min interpellation. De frågor jag har ställt i interpellationen är ju omfattande, och de kanske skulle ha kunnat få ett mer positivt svar. Efter vad jag har kunnat finna är det enligt statsrådet tydligen bra som det är i dag. De farhågor som man hyser för utvecklingstendenserna i Kopparbergs län har statsrådet inte på något sätt kunnat dämpa. Frågorna är också ställda utifrån ett konkret fall: Stora Kopparbergs bergslags AB:s planer på att koncentrera sin kemiska massatillverkning till Skutskär. Denna rationalisering mynnar ju ut i en stark centralisering. Den går också stick i stäv mot den utveckling som skall möjliggöra en regional balans. I första hand drabbas Dalarna av att 70 arbetstillfällen kommer att försvinna. Hela den här satsningen på Skutskär kommer också — med koncentrationen och centraliseringen — att innebära att inom Stora Kopparbergs verksamhetsområde 400 arbetstillfällen försvinner. Inte ens Skutskär kommer att få fler arbetstillfällen. Dessa åtgärder är en följd av den utveckling som har bedrivits av storbolagen. Möjligheten för skogsindustrin i Dalarna att utvecklas kommer att försvåras — det påpekar även länsstyrelsen i Kopparberg i sitt yttrande till detta ärende. Denna utveckling fortsätter att få katastrofala följder för hela länet. Vi skall se det mot bakgrunden av att Kopparbergs län jämte Västernorrlands län har drabbats hårdast av avfolkningen. Trots att det finns väldigt rika naturtillgångar inom länet har man inte kunnat utnyttja dem på ett sådant sätt att det har löst arbetslöshetsproblematiken. I stället har man en brinnande sysselsättningskris. Vi skall också ha i minnet att Dalarna 1965—1970 förlorade 10 000 sysselsättningstillfällen. Denna utveckling har helt frambringats av de privata storbolagen i deras hänsynslösa rationalisering. Man har främst tagit råvarorna från denna del av landet, och man har underlåtit att förädla dem i länet. Förädlingsgraden i länet är mycket låg. Men statsmakterna har ju också förespråkat en politik som blivit en eftergiftspolitik gentemot dessa starka kapitalintressen. Den spontana utvecklingen med kortsiktiga vinstintressen som drivkraft har i stort sett fått härja fritt. När man tar del av vad länsstyrelsen i Kopparbergs län och också regeringen sade när de skulle handha det här aktuella fallet i Skutskär, så funderar man: Var finns de planer som skall förverkliga regeringens stolta deklarationer när det gäller de regionalpolitiska målsättningarna? Det sägs ju i propositionen ”att det bör vara en ambition både vid regionalpolitisk planering och vid fysisk planering att alla vuxna personer i arbetsför ålder så långt det över huvud taget är möjligt skall kunna få tillgång till yrkesarbete i hemorten eller inom rimligt avstånd från den och att medborgarna i gemen skall komma i åtnjutande av en god samhällsservice och samtidigt ha möjlighet att leva i en positiv yttre miljö”. Men det räcker inte med de här deklarationerna, för det behövs ju också ett handlande som överensstämmer med dem. Det är tydligen så att regeringen anser att man kan koncentrera stora delar av massatillverkningen till östkusten och anser att det är förenligt med de regionalpolitiska målsättningarna, samtidigt som man inte har några andra medel att föreslå Kopparbergs län, trots att man är väl medveten om att man försämrar underlaget för en fortsatt sysselsättning. Jag tycker det är avslöjande när statsrådet här använder argument som att rationalisering och konkurrenskraft skall ge fortsatt sysselsättning. Man ger liksom efter för de privatkapitalistiska vinstintressena och låter hela den här karusellen hamna ute vid kusten utan att ta hänsyn till inlandet och de problem som där finns. När länsstyrelsen tillstyrkte att det aktuella bolaget skulle få koncentrera sig till Skutskär, uttalade man också bestämt att man ville att statsmakterna och även det sökande företaget skulle bidra till en kraftfull utveckling av landets näringsliv. När jag nu frågar om länet skall få en garanterad industriell utveckling och eventuellt en skogsindustri med hög förädlingsgrad, som kan vara en statlig satsning, hänvisar statsrådet till lokaliseringsstödet. Det skulle enligt statsrådet vara fel att också ställa ut några garantier. Jag får nog — och här talar jag för övervägande delen av invånarna i Kopparbergs län — uttala min besvikelse över att inte regeringen vill ta det grepp på sysselsättningspolitiken som verkligen behövs och t.ex. upprätta en långsiktig sysselsättningsplan, där garantier för en industriell utveckling i Kopparbergs län måste vara en del. Man kan också fråga sig vad de här befolkningsramarna skall ha för uppgift, om det inte finns några konkreta åtgärder bakom dem. Hur skall de uppnås? Eller är det så att befolkningsramarna är lika mycket luft som centerns högt ställda befolkningsramar? Statsrådet hänvisar till att kraftfulla insatser har gjorts och syftar då på att lokaliseringsstöd har utgått till många företag med 200 miljoner mellan 1965 och 1973. Vidare hänvisar statsrådet till att den beräknade sysselsättningsökningen genom lokaliseringsstödet skulle bli 2 800 personer. Det är tur att statsrådet hänvisar till den beräknade effekten, för enligt meddelande från länsstyrelsen har effekten blivit endast 1 670 personer. Undersökningar som jag själv kunnat göra och uppgifter som jag fått från andra visar att också denna siffra kan vara i överkant — det finns t.o.m. de som hävdar att den är mycket i överkant. De som är arbetslösa, de som har beredskapsarbete, de som hotas av arbetslöshet eller de som står i begrepp att söka sig ut på arbetsmarknaden anser nog inte att den här stödverksamheten kan lösa de svåra problem Dalarna har. Effekten av stödverksamheten kan diskuteras. Vilken är nettoeffekten av denna stödoch subventionsverksamhet? Vi kan se på t.ex. transportstödet. Det uppgår för närvarande till ca 4 miljoner i länet. 2,5 av dessa 4 miljoner går till det största bolaget i länet, det som har de största vinsterna, nämligen Stora Kopparbergs bergslag. Där kan man ju tala om gåvor och subventioner. Vad som behövs nu är väl åtgärder som bryter kapitalintressenas utvecklingstendens. Men fattigdomen i svaret på åtgärder i den här riktningen får tala sitt tysta språk om regeringens passivitet och ovilja att ta itu med problemen. Länsstyrelsen i Kopparbergs län säger också att det är av miljöskäl som man tillstyrker en kustlokalisering, samtidigt som man är orolig över den framtida utvecklingen. Man är medveten om att regionalpolitiska skäl talar för en utbyggnad inom länet. Miljöskälen har nu åberopats för att denna koncentration till kusten skulle genomföras — utbyggnaden till kusten skulle tydligen uppfylla miljökraven. Jag frågar mig då varför det inte går att göra en satsning i inlandet. Är det så att man gör som de s.k. utspädningsfilosoferna? De vill ju att man skall godta utspädning i större vatten men inte i mindre. Man kan också fråga sig om det inte hade varit bättre att vänta med den utbyggnad som Stora Kopparbergs bergslag vill genomföra, för det är enligt vissa sagesmän möjligt att vi inom blott några år får en sådan reningsteknik att utbyggnaden av massatillverkningen kan förläggas till inlandet. Vidare är koncentrationen till Skutskär ett belägg för vad vi från vpk:s sida sade när den fysiska riksplanen behandlades: man ställer hårda miljökrav utan att driva fram en verklig satsning på forskning som möjliggör industrilokaliseringar av tung industri till inlandet. Bolagen måste tvingas till en sådan här forskning, men även statsmakterna får satsa hårt på området. Vad vi nu fått är ett slags cirkelargumentation. Vi skall skydda miljön, men vi har ingen effektiv reningsteknik och alltså får vi späda ut föroreningarna, varför det blir kustlokalisering för att rädda inlandsmiljön. Och det saliggörande huvudargumentet är: det skall vara effektivt, det skall stå sig i konkurrensen, det skall vara lönsamt för kapitalägarna. När de här värderingarna kommer in upphävs alla regionalpolitiska målsättningar, och då ställs även de totala miljöintressena åt sidan. Länsstyrelsen i Kopparbergs län beklagar i sitt yttrande att det sökande företaget inte funnit möjlighet att utveckla skogsindustrin inom länets gränser. Länsstyrelsen anser också att den utbyggnad som företaget nu skall göra kommer att hämma utvecklingen inom länets skogsindustri. Konsekvensen för länet blir också att redan tidigare hårt drabbade områden kommer att drabbas ännu hårdare nu, främst då de norra och västra delarna av länet. I norra Dalarna har man sedan länge haft ett överskott på skog, eftersom förädlingsindustrierna inte har varit på något sätt tillräckliga, och skogsråvaran har därför transporterats ut från dessa områden. Avstånden till industrierna har sålunda inneburit ett avsättningsproblem som medfört att skogstillväxten har blivit större än normalt; skogen har med andra ord blivit betydligt överårig. Situationen i detta område kännetecknas av en fortgående sysselsättningsminskning och hög arbetslöshet samt av en utflyttning av människor som alltjämt pågår. Denna utveckling kan förväntas fortsätta även i framtiden och leder på sikt till fullständig utarmning och avfolkning av hela kommundelar. Kraven från invånarna i länets glesbygdskommuner om sysselsättning i hemorten måste tillgodoses. Därför måste man t.ex. kräva att ett skogligt kombinat kommer till stånd i norra Dalarna med målsättningen största möjliga vidareförädling för att uppnå maximal sysselsättningseffekt. Och för att inte äventyra företagets fortbestånd är det viktigt att inte de privatkapitalistiska vinstmaximeringsprinciperna får gälla. Kombinatet måste byggas upp av samhället, t.ex. med AP-fonds medel, och lönearbetarna måste där ha ett avgörande inflytande, bl.a. när det gäller tillskapandet av en god arbetsmiljö. När nu regeringen har godkänt kustlokalisering och förklarat att miljösynpunkterna är beaktade i tillräcklig utsträckning, så återstår den stora frågan: Vilka insatser kan staten och regeringen göra? Är det verkligen så, herr statsråd, att lokaliseringsstöd i stort sett är det enda som regeringen kan garantera invånarna i Kopparbergs län?
Herr talman! Låt mig konstatera, även om detta blir något av en sifferexercis, att sysselsättningsökningen i de företag där investeringarna var gjorda i slutet av 1972 uppgick till cirka 1 800 personer. Men det avgörande i denna debatt, och den fråga som kan föranleda skillnaden mellan herr Hagberg och mig, tror jag är följande. Herr Hagberg avstår konsekvent från att ta upp det som är skogsoch massaindustrins huvudproblem, nämligen hur man skall få avsättning för sina produkter på den internationella marknaden, inte bara i dag utan också i framtiden. Vi vet att man i Canada, Finland och Sovjetunionen går in för hård rationalisering och större enheter, med därav följande konkurrenskraftigare utbud på världsmarknaden. Om vi då här i Sverige försöker hålla kvar de gamla, omoderna, mindre enheterna kommer vi inte att kunna sälja till priser som möjliggör sådana löner som vi anser rimliga och riktiga åt de anställda i dessa fabriker. Men hela det problemet för herr Hagberg undan med orden privatkapitalistiska vinstintressen. Jag tycker att det är att ta väldigt lätt på en för löntagarna vid industrierna i dessa områden helt avgörande fråga. Dessutom är de gamla fabrikernas arbetsmiljö inte tillfredsställande, och de har ofta också en mycket negativ effekt på den yttre miljön. Därför har man från statens sida gått in direkt och stött uppbyggnaden av modernare och mera miljövänliga anläggningar. Vi har anslagit totalt 720 miljoner kronor i statliga bidrag på miljövårdsområdet inom industrin, och av detta belopp har drygt 220 miljoner kronor utbetalats till skogsindustrin. Genom förhöjda bidrag under de två senaste vinterhalvåren har industrins miljövårdsåtgärder enligt naturvårdsverkets beräkningar kunnat tidigareläggas med två och ett halvt till tre år. På forskningssidan gör vi också mycket stora insatser. 197 1 73 50 miljoner kronor och 1973/74 kommer det att bli 55—60 miljoner kronor. Detta är ett uttryck för det intresse som finns från samhällets sida att medverka dels i miljöavseende dels i forskningsavseende. Låt mig sedan säga några ord om näringspolitiken och lokaliseringspolitiken, även om de frågorna verkligen inte hör till mitt område. Mera i detalj får herr Hagberg diskutera dem med industriministern eller med arbetsmarknadsministern i framtiden. Vi skall självfallet använda en rad olika medel. Lokaliseringspolitiken är ett av dem, näringspolitiken är ett annat. Vi är beredda att mycket kraftfullt gå in både i Kopparbergs län och i andra områden som behöver ett samhälleligt stöd för att hålla sysselsättningen uppe. Men vad vi vänder oss emot är teoretiska löften av samma slag — det vände sig också herr Hagberg emot — som centerns 100 000 nya jobb eller garantier för den eller den utvecklingen inom ett visst område. Vi kan aldrig ge detaljerade garantier av det slaget. Därför skall man inte utställa sådana och ge sken av att det är möjligt att detaljstyra utvecklingen på detta sätt. Men det starka samhällets resurser kommer att sättas in för att värna om sysselsättningen i Kopparbergs län. Statsministern gav för bara några dagar sedan besked i kammaren om att vi liksom Landsorganisationen anser att en långsiktig sysselsättningsplan och därav följande parlamentarisk utredning bör komma till stånd. Det måste väl ändå vara besvärande för herr Hagberg, som så häftigt kritiserar regeringen, att länsstyrelsen i Kopparbergs län uttalat följande: ”Skogsindustrins lokaliseringsfrågor har till följd av den tekniska utvecklingen inom branschen kommit i ett delvis nytt läge. Trots denna utveckling skulle emellertid en utbyggnad av det slag företaget planerar troligen medföra en svår belastning på länets vattensystem. Även om regionalpolitiska skäl talar för en utbyggnad inom länet anser sig länsstyrelsen därför av miljövårdsskäl förhindrad att för närvarande förorda en sådan lösning. Under förutsättning att länet garanteras industriell utveckling på andra områden vill länsstyrelsen därför inte motsätta sig att det sökande företaget beviljas tillstånd att företa den planerade utbyggnaden i Skutskär.” Detta är alltså länsstyrelsens uppfattning; två ledamöter hade reserverat sig. Är det då så konstigt att regeringen från rikspolitiska utgångspunkter kommit till samma uppfattning som länsstyrelsen?
Herr talman! Kopparbergs län har två naturrikedomar, skogen och malmen, som man bygger sin industri på. Det är låg förädlingsgrad på den industrin. Vi har inte förespråkat en massafabrik i norra Dalarna direkt; vi har sagt att den fabriken skall vara av hög förädlingsgrad. Men vad som är beklämmande är att regeringen godkänner företagets lokalisering som drar undan en del av möjligheterna utan att ha någonting annat att erbjuda länet i stället. Länsstyrelsen vill ju ha något slags garanti för att dels det sökande företaget, dels statsmakterna gör någonting. Det är det jag har frågat om, och det är bara allmänna fraser jag får till svar av statsrådet. Vi är ense om att de gamla enheterna överlevt sig själva. Men när det gäller frågan var de nya enheterna skall placeras och vilket slags näringsliv vi skall ha, står vi stilla. Det finns faktiskt de som säger att vi inom några år kan vidta sådana åtgärder beträffande reningen att vi kan klara inlandslokaliseringar. Men man flyttar ändå tillverkningsindustrierna i dag. Man kanske skulle kunna vänta och rädda åtminstone de 70 arbetstillfällen som det här är direkt fråga om. Statsrådet anför vidare att det är bra för arbetarna ur arbetsmiljösynpunkt att de gamla enheterna slås ut. Men man kan då fråga sig om den andra sidan av saken — de 400 förlorade arbetstillfällena — är bra för lönearbetarna. Definitivt inte! Man kanske kan få en ur arbetsmiljösynpunkt bättre fabrik, men det blir inga ytterligare arbetstillfällen någonstans. Det är där regeringen kommer in i bilden: Kan inte regeringen föra en sådan näringspolitik att vi får en allsidig regionalpoli tisk utveckling? Det är en mycket viktig frågeställning. Sedan talade statsrådet om den internationella konkurrensen, och därvidlag har regeringen sitt definitiva ansvar. Stora Kopparberg konkurrerar med sig självt i så fall, eftersom företaget har fört ut stora belopp just till Canada och satsat på pappersoch massaindustrin. Här har regeringen ett ansvar, nämligen att se till att de pengarna — som arbetats ihop av lönearbetarna i detta område — får stanna kvar och satsas på industriella enheter där. Vi vet att forskningen inte är målinriktad för att klara av hithörande problem, utan allteftersom kraven trappas upp utförs nödtorftigt vissa forskningsuppdrag för att man skall kunna rädda någonting. Det finns ingen linje i denna forskning som skulle kunna leda till att man ganska snart skulle kunna lokalisera dessa industrier till inlandet utan miljöstörningar. Länsstyrelsen säger att våra vattensystem är hårt belastade, men jag vill peka på att man kanske kan klara dessa problem inom några år. Därför bör man inte hasta i väg på det lättvindiga sättet att man använder miljöskäl som argument för att koncentrera sig till kusten. Vidare är inte resultaten av stödverksamheten så lysande som man vill göra gällande. Jag sade tidigare att det var tur för statsrådet att han använde ordet ”beräkna”. Vi vet att den verkliga siffran är betydligt lägre än den nämnda, och ser vi den mot bakgrund att vi förlorat 10 000 arbetstillfällen i slutet av 1960-talet finner vi att läget är mycket prekärt. Jag väntar, med många av invånarna i Kopparbergs län, med spänning på att se om regeringen någon gång kan ta ett sådant initiativ att vi får en utveckling av hela vårt län.
Herr talman! Den första delen av herr Hagbergs inlägg gjorde att jag trodde att han, vad beträffar det nya bostadsdepartementets område, var ganska ense med mig. Men under tiden som han talade svängde han över till en ståndpunkt som gjorde att jag inte var lika säker mot slutet av anförandet. Jag får låta det vara vid vad det är. Jag kan bara konstatera att vi för vår del måste göra en samlad bedömning i sådana här fall. Vi måste beakta nödvändigheten av att vi kan sälja våra produkter på den internationella marknaden, där det råder hård konkurrens — kanske inte främst på grund av Kopparbergs investeringar i Canada, för efter vad jag vet var de kanske inte i alla delar framgångsrika. Vi måste se till miljökraven och till de anställdas trygghet i olika avseenden. Vill sedan herr Hagberg föra en diskussion om regionalpolitiken och näringspolitiken i Kopparbergs län på djupet får han självfallet vända sig till de statsråd som har ansvaret för denna politik. Jag har bara kunnat redovisa några allmänna siffror, som klart visar att samhället i dag gör mycket stora insatser i Kopparbergs län. Jag föreställer mig att man är beredd att öka dessa insatser, och vi kan se att utvecklingen i början av 1970-talet har varit mer positiv än den vi tyvärr tvingades inregistrera i slutet av 1960-talet. Men, som sagt, vill herr Hagberg fortsätta den debatten förordar jag att han framställer en interpellation till industrieller arbetsmarknadsministern.
Herr talman! Jag kanske inte skall fortsätta tankeutbytet, som blir Måndagen den meningslöst om inte statsrådet är beredd att svara på vissa punkter — han 3 december 1973 har ju ändå åtagit sig att svara på interpellationen.

Jag ser det så, att regeringen tydligen inte vill — och därigenom inte heller kan — lösa de här problemen. Detta visar att regeringen har misslyckats.
Herr talman! Det senaste inlägget tycker jag brutalt avslöjar hur lätt herr Hagberg tar på problemet, när han säger att det i dag inte finns några avsättningssvårigheter. Tänk, om vi skulle planera svensk industris konkurrenskraft med utgångspunkt i den brakande högkonjunktur som vi nu upplever och säga, att om vi bara klarar att sälja i den situationen, kan vi vara nöjda! Vad skulle hända med sysselsättningen i dessa fabriker när vi senare går in i en lågkonjunktur? Jo, då skulle omfattande permitteringar tvingas fram därför att man inte skulle få avsättning för sina produkter. Vi kan inte planera vår verksamhet, vare sig inom massaindustrin eller någon annanstans, utifrån den extrema exportkonjunktur som vi nu har upplevt. Till slut bara ytterligare en sak, eftersom jag har ordet. Det stora problemet på miljövårdssidan är att vi icke har undanröjt riskerna för driftstörningar när det gäller inlandslokaliseringar, och effekterna av sådana driftstörningar kan bli mycket allvarliga för vattensystemet. Jag föreställer mig att det är detta som gjort att länsstyrelsens majoritet ändå har valt att förorda en lokalisering till Skutskär.
Herr talman! Jag konstaterar att det framtida konkurrensläget inom denna industri gör att den måste ligga vid kusten och inte i inlandet — detta är kontentan av statsrådets senaste inlägg. Dessutom vill jag påpeka att de outnyttjade naturrikedomar i länet som skogen innebär måste utnyttjas. Det positiva svaret borde väl ändå regeringen kunna ge, att man vill ta vara på och utveckla skogen där och att man åtminstone har någrå framtidsplaner på att förlägga industriell verksamhet till den del av länet som är så hårt drabbad.
Herr talman! Svaret på den senaste frågan är ja; detta framgick redan av mitt första svar.

Herr talman! Herr Nilsson i Agnäs har frågat mig om jag har för avsikt att medverka till att ökade svenska biståndsinsatser kan lämnas till de särskilt drabbade områdena i Afrika, särskilt till svältområdena i Etiopien. Ett brett bälte i Afrika från Atlantkusten i väster till Röda havet i öster har drabbats av svår torka som lett till starkt minskade skördar och hungersnöd i stora områden. I samband med torkan har Saharaöknens utvidgning påskyndats, vilket framför allt drabbat boskapsskötseln och därmed de folkgrupper som är direkt beroende av boskapen för sitt livsuppehälle. Ett stort antal människor har avlidit. För dem som överlevt har i många fall förutsättningarna för normal försörjning försvunnit. FAO:s beräkningar i juni 1973 anger att ca 2,5 miljoner kreatur dött av svält under detta år. De som drabbats hårdast är de som sedan lång tid tillbaka livnärt sig på traditionellt jordbruk eller boskapsskötsel. De är ofta ej delaktiga i den ekonomiska tillväxten, som äger rum i dessa länder. Deras möjlighet till försörjning har i flera fall till och med försvårats, då de drivits bort från sina traditionella landområden för att ge plats åt ett mer marknadsinriktat jordbruk. Intensivanvändningen av mark och vegetation har även ibland rubbat den ekologiska balansen i naturen. Flera samverkande orsaker har således gjort att dessa folkgrupper drabbats hårt. Situationen för dessa människor har, såvitt man kan bedöma, kontinuerligt förvärrats under en rad år. Först under det senaste året har denna kris tilldragit sig större nationell och internationell uppmärksamhet. Det gäller både den omedelbara nödsituationen och de mer långsiktiga problemen för de berörda människornas försörjning. De sex västafrikanska staterna inom Sahelregionen skapade under våren en kommitté med uppgift att samordna omedelbara och långsiktiga åtgärder för den drabbade befolkningen. Inom FN har FAO givits uppgiften att med denna kommitté samordna den internationella hjälpen för den akuta svältsituationen. Sammanlagt omkring en halv miljon ton spannmål har ställts till dessa länders förfogande under 1973. FAO beräknar att minst samma behov föreligger för nästa år. Att snabbt transportera denna mängd spannmål mellan och inom de berörda länderna visade sig tidigt utgöra ett av de svåraste problemen att bemästra. Regeringens bidrag på 7 miljoner kronor i kontanter har därför använts för att bl.a. bekosta transporttjänster. Vidare har regeringen genom SIDA bidragit med 1,6 miljoner kronor för Röda korsets och Lutherhjälpens verksamhet för de nödlidande i Västafrika. Beträffande de mer långsiktiga utvecklingsproblemen har i FN tillskapats ett speciellt kontor under FN:s generalsekreterare. I FN:s regi kommer inom kort ett möte att äga rum, där mer konkreta planer på långsiktiga insatser skall läggas fram. Från svensk sida följer vi nära det arbete som där pågår i samarbete med de berörda staterna. En expertgrupp från FAO, finansierad av SIDA och med svenskt deltagande, gör för närvarande en studie av möjligheterna att genom skogsplantering och bevattning hejda öknens utbredning i Västafrika. Till den internationella bilden hör även att Internationella utvecklingsfonden, IDA, till vilken Sverige lämnar avsevärda bidrag, för drygt två veckor sedan har beslutat om insatser till ett värde av 14 miljoner dollar för att lindra torkans effekter i Västafrika. I Etiopien har enligt uppskattningar från FN:s specielle katastrofkoordinator ungefär 1,5 miljoner människor drabbats av den uppkomna svältsituationen. Svenska regeringen beslutade den 16 november om extra hjälpinsatser till ett värde av 5 miljoner kronor till de drabbade i Etiopien. Beslutet togs endast någon dag efter det en etiopisk framställning gjorts därom. Detta stöd utgår som katastrofbistånd utöver det reguljära utvecklingsbiståndet till Etiopien. 1 miljon kronor därav används för sojaberikat vete och näringsrik barnmat som framställs vid det av Sverige sedan länge stödda nutritionsinstitutet i Etiopien. 500 000 kronor ställes till förfogande för Lutherhjälpen och 3,5 miljoner används för leverans av svenskt vete. Just i dagarna befinner sig en svensk delegation med representanter för UD och SIDA i Etiopien för överläggningar med myndigheterna där om utformningen av det framtida svenska biståndet till Etiopien. Världens livsmedelssituation har under det senaste året givit anledning till oro. Världens lager av spannmål har sjunkit till den lägsta nivån på tjugo år samtidigt som omfattande svältkatastrofer har drabbat stora regioner. Med hänsyn till detta, och för att i ett internationellt sammanhang diskutera världens livsmedelsförsörjningsproblem, planeras en världslivsmedelskonferens i FN:s regi till november 1974. Utrikesdepartementet har i förberedelsearbetet i första hand hävdat behovet av åtgärder för att främja jordbruksproduktionen i u-länderna samt effektiviseringen av det internationella livsmedelsbiståndet. Den omedelbara nödsituationen i stora delar av Afrika kommer även nästa år att kräva internationellt katastrofbistånd. I våra kontakter både med de berörda länderna och med FN-organen kommer vi att liksom hittills i positiv anda pröva möjligheterna att bistå dessa människor så effektivt som möjligt. Därvid kan vi bl.a. få anledning att använda mera av det beredskapslager av spannmål som regeringen beslöt att upphandla i augusti i år för dessa ändamål.